Herr talman! I statsutskottets utlåtande nr 57 behandlas anslagen till regional utveckling m.m. Under tidigare år har dessa frågor rubricerats som anslagen till lokaliseringspolitiken. Jag tycker att den nya benämningen är bättre. Den säger mer om målet för den politik som det är fråga om, och formuleringen begränsar inte åtgärderna till vissa delar av vårt land. De politiska åtgärderna bör anpassas efter de mål som man vill uppnå inom olika regioner. För att nå detta syfte bör man naturligtvis differentiera och inordna åtgärderna i planerna för den regionala utvecklingen i stort. Inom centern förutsätter vi att den pågående lokaliseringsutredningen arbetar efter dessa intentioner. Den i statsverkspropositionen redovisade länsplaneringen får vi hoppas är en god början till en bättre regional planering. Jag ser denna planering som ett viktigt led i arbetet för den framtida lokaliseringspolitiken, vilken skall skapa en grund för fördelningen av samhällets resurser. Från vårt håll vill vi understryka att denna regionala planering inte får bli ett medel för central styrning och dirigering mot ökad koncentration, utan måste vara ett led i strävandena mot en bättre balans i ett mera decentraliserat samhälle. Från vissa håll yppas farhågor för central styrning. Jag kan inte finna att skrivningen i förevarande utlåtande syftar till en sådan — tvärtom. Den planering som hittills utförts har visserligen varit centralt styrd från inrikesdepartementet. Styrningen har dock, såsom jag uppfattar den, främst bestått i regler för arbetet, vilka skulle göra planeringsresultaten jämförbara mellan olika områden i vårt land. Man kan inte rikta någon invändning mot detta. Kommuner och landsting har fått yttra sig över länsstyrelsernas förslag till inrikesdepartementet innan de insänts dit. På något håll synes länsstyrelserna inte ha beaktat synpunkter som framförts från till exempel landstingen. Det är i så fall anmärkningsvärt. Enligt vår mening bör en regional planering av denna art ligga politiskt förankrad hos regionens invånare på reell beslutsnivå. Landstinget vore då det naturliga och riktiga planeringsoch beslutsorganet. De i statsverkspropositionen publicerade resultaten har testats fram genom olika enhetliga utredningsmetoder. Dettar har möjliggjort jämförelser mellan olika län och givit viss stadga åt systemet. Prognos 1 har den karaktären och får betraktas som ett räkneexempel. I prognos 2 redovisar länsstyrelserna sin uppfattning om innebörden i den bedömda utvecklingen utan centralt utfärdade metodiska anvisningar. Länsstyrelserna har haft att på grundval av prognoser formulera en målsättning angiven i befolkningstal i varje kommunblock år 1980. Om befolkningstalen i denna målsättning avvek från de värden som prognos 2 angav innebar detta att det ansetts motiverat att korrigera den prognoserade utvecklingen. För flertalet kommunblock inom stödområdet har det varit nödvändigt att uppjustera befolkningstalen i förhållande till prognos 2. Totalt förutsätter denna att industrisysselsättningen i landet skall öka med 5 procent. Andra bedömningar — bl.a. av långtidsutredningen — går ut på att industrisysselsättningen kommer att minska i vårt land. Mot den bakgrunden uttalar statsrådet att högre befolkningsvärden i målsättningen för ett län än prognos 2 anger inte godtas utan reservation. Statsutskottet har accepterat den skrivningen. Jag vill på denna punkt göra en del påpekanden. Prognos 2 är inte grundad på tillfredsställande kriterier och enhetliga och jämförbara grunder. Det finns därför förutsättningar för stora felkällor i dessa avseenden liksom i den rent matematiska framräkningstekniken. Jag skall nu inte gå in på detta, men jag vill understryka att planeringstekniken behöver utvecklas betydligt. Den rekommendation som Kungl. Maj:t i statsverkspropositionen ger länsstyrelserna beträffande den kommande planeringen för prognos 2 kan därför inte anses bindande i fråga om målsättningen och de åtgärder som regionalt anses behövliga. Målsättningen måste alltid prövas med hänsyn till vad som anses behövligt från fall till fall. Det är helt naturligt bl.a. i glesbygdsblocken. Och vi har — om jag så får uttrycka mig — en spegelvänd problematik i de starkt expansiva regionerna. Utskottets skrivning binder alltså enligt min mening inte planeringen till vissa bestämda tal. Statsrådets uttalande måste uppfattas som en totalbedömning, som ger betydande frihet beträffande planering och målsättning i de enskilda fallen. I år har det redovisade planeringsresultatet bara anmälts för riksdagen. Länsstyrelserna har fått i uppdrag att fortsätta med att konkretisera planerna. En andra redovisning från länsstyrelserna beräknas ske våren 1971. Den nu föreliggande planeringen måste därför ligga till grund för regionala åtgärder till dess. Regeringen får trots bristerna i planeringstekniken inte vara så passiv som hittills. Det anser jag vara den sämsta politiken. Enligt centerns mening måste vi härvidlag liksom när det gäller arbetsmarknadspolitiken pröva oss fram med en viss försöksverksamhet. Jag beklagar att försökstiden för lokaliseringspolitiken i detta avseende inte har utnyttjats bättre än som skett. Många ytterligare åtgärder borde ha kunnat prövas under den gångna perioden på cirka fyra år. Det har framlagts konkreta förslag, inte minst från vårt håll. Att vi i år fullföljer våra förslag tycker jag inte är något fel. — Jag vill redan nu säga att det beslut som riksdagen kommer att fatta nästa år beträffande lokaliseringspolitiken inte bör få bindas så hårt att inte minsta ändring eller tilllägg kan göras. Regeringens anmälan om regionalpolitiken har utskottet kommenterat på ett sådant sätt att vi alla i utskottet kunnat enas. Jag tycker att detta är mycket glädjande. Som vi har uppfattat saken ansluter sig skrivningarna i mycket stor utsträckning till den politik som vi har försökt att föra fram under många år; detta är som sagt glädjande. Måhända lägger partierna olika betoning på olika avsnitt av den föreliggande skrivningen. Vi har avstått från reservationer och från försök att ytterligare konkretisera. Vissa frågor i detta sammanhang är föremål för utredning och även föremål för remissbehandling. Herr talman! Lokaliseringspolitiken i övrigt kommer att behandlas av Alvar Andersson i Knäred, varför jag övergår till statsutskottets utlåtande nr 58 som behandlar arbetsmarknaden. Fjolårets statsverksproposition benämndes som en arbetsmarknadsbudget. Anslagen ökades mycket kraftigt för arbetsmarknadspolitiken eller med nära 500 miljoner kronor. Detta skedde på grund av det prekära sysselsättningsläge som då var rådande. Ökningen föranledde inga invändningar. I år är konjunkturen på uppåtgående och efterfrågan på arbetskraft är betydande, särskilt i södra Sverige och inom de så kallade expansionsregionerna. Detta understrykes också i kompletteringspropositionen. Regeringens förslag i år innebär ändå en ytterligare ökning av insatserna inom arbetsmarknadspolitiken med en realeffekt på cirka 285 miljoner kronor. Det är särskilt omskolningsverksamheten och åtgärder för handikappade, svårflyttade och äldre arbetskraft som får största andelen av denna ökning. Det är mycket tillfredsställande att man i år ställt ytterligare resurser till förfogande på dessa områden. Beträffande de stora riktlinjerna och de stora kostnadsposterna råder inga delade meningar. Ändå föreligger som herr Bohman har påpekat inte mindre än 17 reservationer till statsutskottets utlåtande nr 58. Reservationerna omfattar frågor som berör mindre områden, frågor som är aktuella för måhända mindre grupper i avvikande förhållanden. De många reservationerna får inte tydas så att det skulle råda en principiell oenighet, ty så är inte alls förhållandet. Även om reservationerna be rör frågor av mindre omfattning, har de ändå stor betydelse för de människor som får känning av de förslag som förs fram i dem. Därför kan jag inte anse dem vara betydelselösa. Tvärtom! Näringslivets utveckling mot en mera avancerad teknik och ständiga strukturförändringar medför också ständiga omställningsproblem. Särskilt den äldre friställda och underförsörjda arbetskraften har utomordentligt svårt att komma in i arbetslivet igen. Det är ungefär samma förhållanden beträffande löntagare som företagare. Småbrukarna utgör här den största gruppen. Som regel har de inte en tillfredsställande försörjning av sin verksamhet. De föreslagna ändringar i omställningsstödet, som föreslås i propositionen nr 56, medför vissa väsentliga förbättringar i det avseendet. Detta måste betyda en mjukare och mera praktisk tillämpning som överensstämmer med motiven för kontantstöd. Jag beklagar att utskottsmajoriteten såsom tidigare visat en sådan oförståelse för att utvidga åtgärder som syftar till en bättre försörjning, främst för personer i glesbygderna, där det är svårast att komma till rätta med de här problemen. Som jag tidigare anfört är detta en av orsakerna till de många reservationerna, vilka för dessa människor är utomordentligt betydelsefulla. De olägenheter av förändringar som till övervägande del varit till nytta för hela vårt folk och som ökat nationalprodukten har hittills i stor utsträckning fått bäras av dem som drabbats av olägenheterna. Jag tror att enighet råder bland alla partier om att detta inte får fortsätta. Detta gäller inte minst småbrukarna. Dessa olägenheter måste solidariskt bäras av oss alla, och det gladde mig att herr Bohman så kraftigt underströk just detta förhållande. Oavsett konjunkturläget behövs därför mycket stora anslag för att hålla dessa grupper skadeslösa, vilket kan åstadkommas genom skyddad och halvskyddad verksamhet av olika slag, kontantstöd, särskilda beredskapsarbeten, omskolning och inte minst en rad lokaliseringspolitiska åtgärder. Dessa frågor förs fram i reservationerna i utskottsutlåtandena vi i dag behandlar. Den totala arbetslösheten i landet har inte minskat i proportion till det ökade antal arbetstillfällen som registreras i arbetsmarknadsstatistiken. Det är svårigheterna för de grupper jag nyss har nämnt som ligger bakom detta förhållande. Att problemen är mycket svåra synes mig framgå bl.a. därav att generaldirektör Bertil Olsson för första gången sedan jag kom med i tredje avdelningen inte har haft tid att komma till avdelningen för att redogöra för arbetsmarknadsläget. Det är utomordentligt viktigt i sammanhang som dessa att de ansvariga kan göras fria för att vid besök i utskotten redogöra för situationen; det gäller inte minst arbetsmarknadspolitiken men naturligtvis också andra områden. Den konjunkturuppgång som vi nu upplever slår igenom mycket ojämnt. De regionala skillnaderna ökar. I de högindustrialiserade områdena i vårt land efterfrågas i dag mycket folk till arbetsplatserna. Investeringsviljan där är också mycket stor. I de s.k. skogslänen och i de lågindustrialiserade områdena är arbetslösheten däremot som regel högre än i fjol. Investeringsbenägenheten har där inte heller ökat tillnärmelsevis så mycket som i expansionsregionerna. = Flyttningsströmmen av människor från Norrland, och även från andra områden som är industrifatliga, har sannolikt aldrig varit större än för närvarande; viss statistik tyder på det. Det låter underligt, och jag hoppas att det är felaktigt, men hittills har nog konjunkturuppgången av många människor i Norrland upplevts på det sättet att den i sig själv har varit en negativ faktor i fråga om möjligheterna att få arbete i hemorten. Naturligtvis bör den förbättrade konjunkturen öka möjligheterna att anskaffa arbetsobjekt också i dessa områden, om arbetskraften får utnyttjas som ett starkt lokaliseringspolitiskt medel, men förhållandet är inte sådant nu. Jag vill med tanke på de enskilda människornas situationen inte i och för sig kritisera att samhället vidtar åtgärder för att skaffa dem arbete när det inte är möjligt att få arbete hemma. Arbetsmarknadsstyrelsen skall nu bl.a. genom omdisponering av sin arbetskraft ytterligare förstärka sina resurser för flyttningsverksamhet. Arbetsmarknadspolitikens mål är ju i första hand att ge arbete och trygghet åt drabbade individer. Det råder politisk enighet om detta. På grund av helt otillräckliga insatser på andra områden för att skapa sysselsättning har arbetsmarknadspolitiken emellertid blivit ett medel i en koncentrationspolitik. Vi i centern opponerar mot just detta senare. Arbetskraften levereras gratis till företag i expansionsregionerna. Hittills har det gjorts gällande att de industrifattiga områdenas bästa lokaliseringstillgång är arbetskraften, men man kan inte med styrka hävda detta i dag. Som regel har dessa områden också en mycket väl utbyggd kommunal service. Små, marginella samhällsinsatser i övrigt har behövts för utbyggnad av näringslivet där; jag vill särskilt peka på bostadsområdet. Om några år kommer inom stora delar av vårt land — jag tänker då inte bara på de utpräglade glesbygderna, som inte räknas som expansiva, och deras tätorter — bristen på arbetskraft och den stora andelen åldringar att vara ett direkt avgörande hinder, herr statsråd, för företagslokalisering till dessa områden. Har regeringen uppmärksammat detta? Har regeringen uppmärksammat att vi verkligen är ute i sista minuten? Det är inga överord när jag påstår att vissa områden och orter i t.ex. Norrlands in land står inför en katastrof, om inte åtgärder omedelbart vidtas. Ett politiskt ställningstagande, varom vi i många år framfört önskemål, är nödvändigt för dessa områdens framtid. En utvecklingsplan som garanterar de nödvändiga tätorternas existens måste upprättas. Vi kan inte fortsätta med att bara tala om dessa problem — nu måste vi ha praktiska resultat, i annat fall sprider sig den pessimism som redan finns och föder i sin tur ytterligare pessimism som avskräcker från företagslokalisering. De åtgärder regeringen hittills vidtagit, främst på det sociala området, har gått ut på att förstärka den sociala standarden i vissa områden. Dessa sociala åtgärder är utomordentligt viktiga och nödvändiga men måste kompletteras av andra som leder till att dessa områden tillförs sysselsättning. Från vårt håll har vi i många år pekat på de samhällsekonomiska och miljömässiga vådorna av att bara passivt se på och t.o.m. stimulera avfolkning av vissa bygder och accelerera takten i koncentrationen till andra områden. Tillåt mig, herr talman, att anföra några exempel från mitt hemlän och nämna sådana orter som Lycksele, Storuman och Vilhelmina. Många fler centralorter är nödvändiga i detta län, om man skall kunna tala om en rimlig service. En tredjedel av befolkningen i detta område försörjer sig alltjämt på jordoch skogsbruk. En <sysselsättningsökning motsvarande hälften av Volvos i Göteborg skulle rädda situationen under den överblickbara framtiden. Den skatteeftergift som Volvo får via investeringsfonderna kan jämföras med hela det lokaliseringsbidrag som man beräknar att betala ut inom stödområdet under hela försöksperioden 1965— 70. Regeringen har inte varit snål i sin lokaliseringspolitik beträffande Volvo och Göteborg. Det är sannerligen inte tillgången på arbetskraft utan tillgången på arbetstillfällen som utvecklar sam hällena. Människorna får inte flyttas som kollin. Många av de 5 000 arbetare som nu kommer att beredas sysselsättning i Göteborg kommer att vara av statsmedel flyttade norrlänningar. De behöver bostäder i Göteborg, det måste beredas plats för deras barn i skolor, de kommer att ta upp platser på sjukhusen etc. Småsmulorna till andra orter rättfärdigar inte den stora satsningen i denna ekonomiskt redan upphettade region. När konjunkturerna nu förbättras bör enligt gällande bestämmelser investeringsfondsmedlen användas mer restriktivt. En viss omsättning torde emellertid behöva medges. Den ordning som genom särskilt riksdagsbeslut infördes på försök under tiden 1 januari 1963 — 1 juli 1965 om konjunkturfondernas användning i lokaliseringspolitiken bör enligt min uppfattning återinföras. Sysselsättningseffekten visade sig vara mycket god enligt dåvarande inrikesministerns redovisning i statsverkspropositionen — jag tror att det var år 1966. På detta sätt introduceras också företagsmässig erfarenhet i områden som särskilt behöver den. Jag vill fråga inrikesministern om man inom regeringen överväger ett sådant förslag som ett led i sysselsättningspolitiken — skrivningen i kompletteringspropositionen kan tyda på det. Skulle så vara fallet vill jag notera det som en stor politisk framgång för centerpartiet och för strävandena att få till stånd en företagslokalisering i områden som framför andra behöver en sådan. Herr talman! Jag har redovisat motiveringarna för flera av de reservationer, som fogats till statsutskottets utlåtande nr 58 utan att därvid ange reservationernas nummer. Jag vill nu till sist mer direkt peka på en del av reservationerna. Reservation nr 1 tar upp frågan om förbättrad prognosverksamhet främst för yrkesgrupper med lång utbildningstid. Den prognosverksamhet som be drivs för närvarande är mer av punktkaraktär. Vi behöver en mer omfattande och ständigt rullande arbetskraftsprognos, som måste ligga till grund för utbildningsplanering och utbildningsval. En sådan prognosverksamhet måste justeras undan för undan med hänsyn till näringslivets behov och tekniska förändringar och naturligtvis även med hänsyn till de utbildades egna öÖönskemål. För närvarande beräknas omkring 114 000 akademiker vara sysselsatta 1 vårt näringsliv. Om tio år är denna siffra uppe i omkring 280 000, en siffra som nämndes i gårdagens TV-debatt. I denna debatt var man litet tveksam, huruvida detta var resultatet av en planering av vad vi vid denna tid behöver och huruvida planeringen inte är litet för outvecklad. Vi anser det vara nödvändigt med en mer utvecklad planering på detta område. Jag har tidigare framhållit att vi tyvärr inte prövat så många möjligheter att öka sysselsättningen när detta är nödvändigt. I reservation nr 4 framförs förslag om förmedling av arbetsobjekt. Praktiska försök har gjorts, bl.a. i mitt hemlän inom vissa sektorer av näringslivet genom dess egna branschorganisationer. Dessa försök är nu så pass gamla att man kan bedöma resultatet. Detta har visat sig utomordentligt lovande. Verksamheten har dessutom visat sig vara organisatoriskt genomförbar och framgångsrik. Herr Bohman nämnde — och jag har själv nämnt det i tidigare debatter — att en av lokaliseringspolitikens svagheter är att den är så passiv; den är inte aktiv och offensiv, och den är inte, som t.ex. arbetsmarknadspolitiken, uppsökande. Vi måste göra lokaliseringspolitiken mer aktiv; man bör uppsöka objekten och försöka flytta objekten till områden, där verksamheten är samhällsekonomiskt mest lönsam och behövlig även ur andra synpunkter. Den verksamhet som här föreslås skulle utan alltför stora kostnader tillföra näringspolitiken ett nytt och aktivt instrument.' I reservation nr 12 föreslås en höjning av maximibeloppet för näringshjälpen till 15 000 kronor. Detta överensstämmer med arbetsmarknadsstyrelsens anslagsframställning och skulle enligt dess bedömning inte behöva föranleda någon uppräkning av anslagsposterna. På grund av penningvärdeförsämringen och stigande kapitalbehov vid investeringar är denna lilla höjning enligt vår uppfattning motiverad. Näringshjälpen bör också i större utsträckning än hittills kunna ges till personer med åldershandikapp. Enligt den senaste tillämpningskungörelsen ges större möjligheter härtill. Denna näringshjälp kunde vara den riktigaste lösning som det är möjligt att åstadkomma för många handikappade, såväl löntagare som underförsörjda företagare. Jag vill i detta sammanhang nämna att cirka 25 000 småbrukare kan räknas till denna kategori handikappade. De har ingen möjlighet att få stöd från samhället för försörjning inom sitt yrke. Arbetsmarknaden kan eller vill inte ta emot dem. De får inte något stöd för utvidgning av sitt jordbruk och har i många fall inte heller hälsa och krafter för en sådan utvidgning. De har gjort sin samhällsnyttiga insats, bl.a. under det senaste världskriget. De blev då lovade att ihågkommas senare, om de hade måttliga anspråk vid den tidpunkten. Regeringen har visst glömt detta löfte nu — jag vill återigen påminna om det. Många människor i denna situation är bittra över sitt öde, och det kan jag för min del mycket väl förstå. Ett stöd på denna väg skulle faktiskt betyda rätt mycket. Det skulle ha inte minst psykologisk betydelse, men det skulle också reellt medföra möjligheter till en bättre försörjning, och det vore en gest av generositet från samhället. Många i denna kategori anser att de av samhället har kastats på sophögen, och det är mycket beklagligt.

Vi är övertygade om att man på detta sätt mycket rationellt och till låga samhällskostnader dels skulle skapa försörjningsmöjligheter för många människor, dels skulle bedriva den bästa tänkbara naturvården och dels skapa förutsättningar för en basorganisation för fritidsliv och turism. Representanter från kommuner i Norrland har nyligen uppvaktat regeringen i denna angelägenhet, och jag hoppas att regeringen tog allvarligt på deras synpunkter. Vi har i vårt land ingen samordning att tala om mellan rationaliseringsorgan och institutioner för exempelvis jordbruk, skogsbruk, naturvård, turism och fritidsservice, jakt och fiske 0. s. v. Varje organ går här stelbent på i egna banor. Naturvårdsverket samarbetar inte med jordbrukets rationaliseringsorgan på ett sådant sätt att de kan bedriva naturvård via jordbruk eller vice versa att jordbruket stöder naturvården och turistintressena. Det finns inget organiserat samarbete mellan de statliga organen i detta sammanhang. Jag vill erinra om att generaldirektör Paulsson ju flera gånger har tillbakavisat att man kan bedriva naturvårdspolitik via jordbruk och jordbrukspolitiska åtgärder i vissa särskilt utsatta områden. Naturvårdsverket kan rensa slybeväxta åkrar med röjsåg men vill inte gärna gå in på ett samarbete med lantbruksnämnder för att understödja jordbruket och därigenom hålla bygderna öppna. Vi vill med vår motion — och det är det som är budskapet i reservationen nr 16 — mjuka upp den byråkratiska stelbentheten för att nå praktiska resultat. Jag tror det är mycket angeläget att vi prövar denna väg. två arbetsmarknadskonsulenter. På den sociala sidan är två konsulenter verksamma, och de avlönas över statsbudgeten. Det är ett led i strävandena att lösa de sociala problemen i glesbygderna. Eftersom anskaffning av flera arbetsobjekt är minst lika viktig för glesbygdernas framtid bör särskilda insatser göras även på detta område bl.a. på det sätt som föreslås i reservation 17. Herr talman!

Herr talman! Vi kan nu notera en uppgång i efterfrågan på arbetskraft. Antalet arbetslösa minskar inte bara i förhållande till tidigare månader i år — det är alldeles naturligt att så sker — utan också i förhållande till läget förra året. Fortfarande är emellertid antalet arbetslösa högt. I mitten av april var antalet arbetslösa cirka 42500. Dei är en hög siffra. Det är en ringa tröst att säga att det samtidigt finns många lediga platser. De finns kanske inom områden eller branscher där de arbetslösa inte finns.

Anslagen till arbetsmarknadspolitiska insatser ökar med närmare 300 miljoner kronor och kommer nästa år att uppgå till cirka 1900 miljoner kronor. Den femåriga försöksverksamheten med statligt lokaliseringsstöd skall fullföljas. Åtskilliga reservationer finns emellertid vid många punkter i de båda utlå tanden vi nu diskuterar, punkter som är av betydelse för möjligheterna att skapa en effektivare regionalpolitik och arbetsmarknadspolitik. Regionalpolitikens mål och medel kommer att senare behandlas i anslutning till utlåtande från bankoutskottet. Jag vill gärna i likhet med herr Bohman säga att det är mindre tillfredsställande att vi nu resonerar om de konkreta förslagen och vid en senare tidpunkt får resonera om de principiella huvudlinjerna för regionalpolitiken. Också i dag berörs emellertid flera viktiga principiella frågor. Det gäller i första hand formerna för den fortsatta regionalpolitiska utvecklingsplaneringen och regeringens, länssyrelsernas och de enskilda kommunernas roll i detta arbete. Denna problematik kommer att beröras i ett senare inlägg av herr Tobé, och jag vill i första hand uppehålla mig vid några av de konkreta förslag rörande lokaliseringsstödet som finns i statsutskottets utlåtande nr 57. Jag skall göra det kortfattat, då åtskilliga av de punkter som berörs i utlåtandet redan relativt utförligt har behandlats av herrar Bohman och Nilsson i Tvärålund. Jag vill först allmänt konstatera att den femåriga försöksverksamheten med statligt lokaliseringsstöd går till ända den 30 juni 1970. Vi har visserligen fått en del siffermässiga sammanställningar av verksamheten, men en mera genomträngande analys av lokaliseringsverksamhetens resultat, mål och metoder får vi först i och med att 1968 års lokaliseringsutredning framlägger sitt betänkande. Med stort intresse avvaktar vi denna utrednings arbete, och vi hoppas att utredningen presenterar sitt betänkande i så god tid att vi kan få en ingående debatt innan nästa års riksdag tar ställning till riktlinjerna för den fortsatta lokaliseringspolitiken. Som redan har framhållits har vi ett behov av en sådan ingående debatt om formerna för vår lokaliseringspolitik. Vi vet i dag egent ligen inte så mycket; vi känner att det behövs en aktivare, rörligare, mer differentierad lokaliseringspolitik, men vi är osäkra om vilka medel vi bör använda för att nå målen. Frågan om det lokaliseringspolitiska stödets geografiska avgränsning har tidigare behandlats av riksdagen, och resultatet har då blivit att stödområdesindelningen har bibehållits. Också om det är naturligt att huvuddelen av insatserna görs inom nuvarande stödområde och det är möjligt att göra punktvisa insatser utanför detta område, blir skälen för att indelningen skall upphöra allt starkare. Det finns behov av stöd långt utanför stödområdet, och vi behöver på denna punkt inte avvakta 1968 års lokaliseringsutrednings arbete. Det är inte att lappa på ctt system eller att ändra i onödan under sista året av försöksperioden, om vi nu gör en sådan justering. Det finns goda motiv för en ändring. Den pågående regionalpolitiska utvecklingsplaneringen bör kunna ge vägledning då det gäller att bedöma var stödet skall sättas in. Regeringen föreslår att ramen för 1okaliseringslån under den femåriga försöksperioden skall fastställas till 900 miljoner och att ramen för bidrag fastställs till 200 miljoner, d.v.s. totalramen skulle bli 1100 miljoner. Inom folkpartiet och centerpartiet har vi ansett att låneramen bör göras vidare, och vi föreslår en vidgning till 1 000 miljoner kronor. Det finns behov av intensifierade insatser, om de tidigare uppställda målen för vår lokaliseringspolitik skall kunna nås. Vi förutsätter också att medel kommer att begäras på tillläggsstat, om det visar sig att vidgningen av låneramen medför behov av ökade bidrag. Låt mig så gå över till att behandla några punkter i förslaget rörande arbetsmarknadspolitiken. Jag konstaterade inledningsvis att vi nu kan notera en fortsatt uppgång i efterfrågan på arbetskraft men att det samtidigt finns en betydande arbetslöshet, i synnerhet i vissa län. Arbetslösheten i norrlandslänen var i april 1969 väsentligt större än samma månad föregående år. I dessa län är också antalet lediga platser i förhållande till antalet anmälda arbetslösa mycket lågt. Betydande problem på arbetsmarknaden möter framför allt äldre ortsbunden arbetskraft och handikappade. Vi behöver därför en aktiv arbetsmarknadspolitik med goda resurser att möta de krav på olika insatser som ställs i dag. I en arbetsmarknad som karakteriseras av så snabba förändringar som vår nuvarande och säkerligen också vår framtida arbetsmarknad behövs mångsidiga insatser som kan skapa trygghet i arbetet. Vi föreslår på en rad punkter förbättrade möjligheter för samhället att göra arbetsmarknadspolitiska insatser, i första hand att vidta rörlighetsstimulerande åtgärder. Jag kan inte dela herr Bohmans bedömning, att åtskilliga av dessa förslag har mindre betydelse. Det är måhända en uppfattning som inrikesministern gärna ansluter sig till. Det gäller kanske inte stora förslag, om vi mäter dem i pengar och jämför med de hundratals miljoner som hela arbetsmarknadspolitiken kostar, men för de kategorier som åtgärderna gäller kan de justeringar av bidragsreglerna och de förbättringar av villkoren som vi föreslår betyda mycket. Jag vill också gärna säga att jag beklagar att vi inom utskottet inte har kunnat nå enighet om flera av de justeringar som nu förordas i reservationer. Med mycket begränsade ekonomiska insatser från samhällets sida hade man här kunnat uppnå en större trygghet för människorna. Jag vill bara helt kort nämna några av de förslag som framförs i reservationer på arbetsmarknadsområdet. Ett sådant förslag är möjligheten att lämna respenning då det gäller lämplig anställning som man inte kan få på utbildningseller hemorten. Ett annat är in komstprövningen av utbildningsbidrag, där vi menar, att bidraget inte bör reduceras med hänsyn till makes inkomst, en ändring som förordas av fackliga organisationer och arbetsmarknadsstyrelsen. Ett tredje är större statsbidrag till företagsutbildning, även detta ett förslag i linje med arbetsmarknadsstyrelsens uppfattning. Ett fjärde är att maximibeloppet för näringshjälp bör höjas till 15 000 kronor och att bidragsbestämmelserna bör ändras så, att bidrag till särskilda anordningar på arbetsplatsen kan utgå även till en handikappad egen företagare för egen arbetsplats. Allt detta och ytterligare några punkter som jag inte skall gå in på, därför att de har berörts framför allt av herr Nilsson i Tvärålund, hade kunnat förbättra tryggheten för de människor som i dag har problem på arbetsmarknaden. Låt mig till sist med tillfredsställelse notera att en ändring nu görs av reglerna för det statliga omställningsbidraget, innebärande att stödet inte skall reduceras längre än till ett minimibelopp av 400 kronor. Då bidraget infördes förra året, framförde vi liknande förslag, och vi upprepade dem i vår arbetsmarknadsmotion i januari. Vi menade att minimibeloppet borde ha varit 500 kronor. Den nivån hade varit väl motiverad med hänsyn till nivån på vissa andra sociala förmåner. Men det beslut som nu kommer att fattas är ändå ett framsteg och innebär ökad trygghet. En väsentlig del av trygghetspolitiken på <:arbetsmarknadsområdet återstår emellertid, och vi väntar med intresse på att förslag under detta år kommer att läggas fram på det området. Jag syftar på den s.k. KSA-utredningens arbete för att skapa en allmän försäkring på arbetsmarknadsområdet. Hur bra vår arbetsmarknadspolitik i övrigt än blir, behöver vi en bättre trygghet än vad den nuvarande arbetslöshetsförsäkringen kan ge, en trygghet som kan gälla alla. Herr talman! Jag vill yrka bifall till reservationerna nr 2, 3, 4, 5, 6 och 8 1 statsutskottets utlåtande nr 57. Jag återkommer med yrkanden om bifall till vissa reservationer i statsutskottets utlåtande nr 58.

Herr talman!

Det innebär inte ett förnekande av detta samband, herr talman, om jag nu försöker begränsa mig till statsutskottets utlåtande nr 58 i vilket särskilt behandlas anslagen för arbetsmarknadsändamålen. Det rör sig här om sammanlagt bortåt 2 miljarder kronor som skall ställas till förfogande för ifrågavarande ändamål och som skall administreras av omkring 5 000 anställda i arbetsmarknadsverket. Frågan är hur dessa pengar och tjänster skall kunna fördelas så att de blir effektiva. Härom kan vi ha delade meningar, och enligt min mening är de många reservationerna naturliga uttryck för just olika uppfattningar i en hel del detaljfrågor. Inledningsvis skulle jag emellertid, herr talman, vilja anlägga några principiella synpunkter på arbetsmarknadspolitiken, vilka jag tycker kommit litet i skymundan. Det som på sätt och vis är lättare har kommit i förgrunden, nämligen att tala om att det och det anslaget skall ökas eller vara lika stort som föregående år. De principiella synpunkterna är i viss mån föranledda av pågående utredningar och publicerade betänkanden. Jag tänker på den översyn som statskontoret skulle göra av arbetsmarknadsverkets organisation och administration och som det redogjordes för i ett utlåtande förra året. Där framhålles inledningsvis följande: »Den enskilda människans sysselsättningsproblem är det centrala i arbetsmarknadspolitiken.

Detta är två olika synsätt när det gäller dessa uppgifter. Då statskontoret skulle försöka att få grepp om sin Översynsuppgift fastnade det tydligen från början på svårigheterna att klart skönja en entydig målsättning för arbetsmarknadspolitiken. Tillsammans med Institutet för arbetsmarknadsfrågor vid Stockholms universitet initierade då statskontoret en rad uppsatser av unga ekonomer. De uppsatserna gavs sedan ut av statskontoret och institutet gemensamt under den uttrycksfulla benämnignen essäsamling.

Arbetsmarknadsverket har på detta sätt tenderat att bli ett all-verk med mycket vittgående och svåröverskådliga uppgifter.» Det är just något av dagens dilemma.

Å andra sidan har vi en arbetsmarknadspolitik som i alla dess skiftande verksamhetsformer, antydda i förevarande statsutskottsutlåtanden, främst bestämmes av sociala värderingar. Det är detta som gör att hela arbetsmarknadspolitiken är så oerhört svår att få ett grepp om. Det gör också att vi så ofta talar förbi varandra, när vi här diskuterar arbetsmarknadspolitiska frågor. Jag skulle exempelvis mycket väl kunna ansluta mig till en del av de reservationer som kamraterna från mittenpartierna fogat till statsutskottets utlåtanden — däri instämmer jag i vad herr Bohman sade — men det är svårt att göra det eftersom man inte får något grepp om effekten av och meningen med dem. Vad är den långsiktiga och kortsiktiga avsikten?

Jag vill erinra om de mycket egenartade uttryck som en TV-debatt om arbetsmarknadsfrågorna tog sig förra året.

Frågorna kunde emellertid inte besvaras på ett för frågeställarna tillfredsställande sätt, utan chefen för arbetsmarknadsverket förklarade helt patriarkaliskt att han skulle ta sig an deras problem, om de frågande personligen vände sig till honom.

Det är i hög grad angeläget att det som statskontoret anfört i sitt betänkande i samband med den genomförda översynen i fortsättningen verkligen tas ad notam. Vi borde kunna få en klarare framställning av motiveringen till och målsättningen för svensk arbetsmarknadspolitik. Jag skulle kunna ta också ett annat exempel, som ligger så nära till hands i dag och som är ganska typiskt för det läge vi hamnat i. Jag syftar på vindelälvsfrågan. Man har i detta sammanhang alldeles förlorat ur sikte utgångspunkten, d.v.s. behovet av kraftverksutbyggnad för att öka tillgången på elektrisk energi. Vattenfall tycks nu också ligga mycket lågt i denna fråga. I stället har sysselsättningspolitiska mål skjutits i förgrunden och tillåtits komma i motsättning till mycket viktiga miljövårdande synpunkter. Härvidlag skymtar återigen osäkerheten i greppet över arbetsmarknadspolitiken.

Herr talman! Jag har velat nämna detta utan att det fördenskull är min avsikt att i detta sammanhang dra upp en debatt om Vindelälven. Jag har bara velat ge ett exempel på den rådande vagheten i uppfattningen om hur vår arbetsmarknadspolitik skall vara utformad och om vad som i dag skall ligga inom dess område. Denna vaghet karakteriserar även statsverkspropositionens bilaga nr 13 liksom i stor utsträckning skrivningen i statsutskottets utlåtanden.

Den är en av de viktigaste frågorna också i arbetsmarknadspolitiskt sammanhang och den kopplar otvivelaktigt samman de tre stora spörsmål, som nu skall vara föremål för debatt, nämligen arbetsmarknadspolitiken, 1okaliseringspolitiken och glesbygdsfrågorna. Just däri att dessa frågor är så högaktuella för arbetsmarknadspolitiken ser jag ytterligare ett stöd för de synpunkter jag velat driva — att det är viktigt att vi kommer tillbaka till klara sociala motiveringar för svensk arbetsmarknadspolitik. Endast på det sättet kan individens trygghetsfrågor, som blivit så allvarliga, lösas på ett sådant sätt att individen inte känner sig sviken, inte känner sig kastad på sophögen, som herr Nilsson i Tvärålund uttryckte saken. Jag är övertygad om att det är många som känner det så. Efter denna antydan om vad jag anser vara ett viktigt principiellt anslag i debatten om svensk arbetsmarknadspolitik skall jag i korthet säga några ord i anslutning till statsutskottets utlåtande nr 58.

I viss utsträckning kommer också arbetsmarknadsutbildningen in i bilden. Men där blir gränserna strax mera suddiga — det framgick också av TV debatten i går kväll om utbildningssy stemet. Det skulle vara bra om någon sorts gränsdragning gjordes mellan vad som härvidlag är en arbetsmarknadspolitisk uppgift och vad som är en uppgift för utbildningsdepartementet när det t.ex. gäller de vuxna. En sådan klarare gränsdragning skulle kunna ge större effektivitet åt den del av arbetsmarknadsutbildningen som kallas för omskolningskurser. Hur som helst är det viktigt — jag återkommer till detta — att de män niskor som är fysiskt, socialt eller psykiskt handikappade kommer i förgrunden för de arbetsmarknadspolitiska åtgärderna. Det är också viktigt att den arbetskraft som är svårplacerad på grund av sitt kön eller på grund av sin ålder — det är inte ovanligt — kommer i förgrunden; även härvidlag rör det sig om sociala motiveringar. Herr talman!

Från moderata samlingspartiet har vi under flera år begärt en sådan analys av de arbetsmarknadspolitiska effekterna. Jag skall gärna med glädje säga att vi i år för första gången blivit något tillgodosedda i den skrivning som utskottet har gjort. Utskottet har i denna talat om önskvärda ytterligare analyser av skilda arbetsmarknadspolitiska åtgärder enligt motionernas syfte. Utskottet utgår ifrån att sådana skall komma till stånd.

I någon mån har denna begränsning skett därför att man litet bättre velat se hur vägarna kommer att te sig när de utstakats utifrån klara motiveringar. Men några saker har vi antytt där vi tycker att just de sociala motiveringarna ger anledning därtill. Låt mig i det sammanhanget nämna något om den reservation i statsutskottets utlåtande nr 98 som betecknats med nr 8 och där man talar om företagsutbildning. Jag tar upp denna här, därför att det finns i statsverkspropositionen ett uttalande av departementschefen om att svenskt näringsliv skulle vara i avsaknad av socialt ansvar. Det är nödvändigt, säger han, att arbetsgivarna — det bör väl också vara de statliga — tar det sociala ansvar som kan krävas av dem i vårt moderna samhälle. Frågan om företagsutbildningen representerar en del av det sociala ansvar som regeringen efterfrågar. Det är väl alldeles naturligt att i en tid då behovet av effektivitet i produktionen är så starkt också frågan om produktionsutbildningen kommer in i bilden. Det är där företagen har tagit på sig och också vill ta på sig ett ökat ansvar. Utskottet säger att förslaget innebär en omfördelning av ekonomiska tillgångar mellan staten och enskilt näringsliv som man inte är beredd att göra. Man antyder vidare att skulle staten härvidlag mera samarbeta med näringslivet, skulle detta innebära att staten betalade en hel del av det som egentligen innebär direkta produktionsökningar för näringslivet. Detta är ett begränsat synsätt. Frågan om produktionsutbildningen sammanhänger i hög grad med det faktum att arbetsuppgifterna för den enskilde i produktionen numera ändras snabbt, på grund av framför allt den tekniska utvecklingen och den strukturomvandling som det flera gånger i dag har talats om. Då är det viktigt att vi hjälps åt att ge de människor, som är verksamma i produktionen, det tillskott till deras utbildning som skulle möjliggöra fortsatt anställning för dem. Både för den enskilde individen, näringslivet och samhället är denna samverkan en till gång. Från vårt håll har tidigare förts fram detta krav att stat och näringsliv skall samarbeta bättre i fråga om företagsutbildningen, och vi hävdar det fortfarande. En annan sak, som jag vill beröra utan att närmare gå in på den, är förslaget i reservationen 11 vid statsutskottets utlåtande nr 58 om beredskapsarbete genom entreprenadföretag. I den kompletteringsproposition som vi har fått på bordet — tyvärr så sent att vi inte har hunnit läsa den i detalj — sägs det att beredskapsarbetena i viss omfattning skall inskränkas. Trots detta har väl det som anförts i reservationen 11 en viss aktualitet. Det har förekommit en tendens hos arbetsmarknadsverket och även hos vägverket att i mindre utsträckning utnyttja entreprenadföretag och i större utsträckning bygga i egen regi. Ibland finns det skäl för ett sådant förfarande, inte minst produktivitetsskäl.

Denna omständighet ligger bakom vårt krav. Möjligen är detta förhållande mera uttalat i vissa delar av landet än i andra, men vi finner ändå anledning att föra fram vårt förslag som ett generellt krav. Herr talman! Reservationen 16 vid statsutskottets utlåtande nr 58 har herr Nilsson i Tvärålund tidigare berört, och jag har fördenskull kanske inte anledning att närmare gå in på den. Vi har från moderata samlingspartiet helt slutit upp bakom detta reservationsyrkande, även om det inte har underlag — det vill jag medge — i någon motion från vårt håll. Som jag ser det är den na reservation ännu ett uttryck för vad som har varit grundtanken i mitt anförande: det är sociala motiveringar som måste ligga till grund för arbetsmarknadspolitiken.

Detta är inte oväsentligt i ett läge där lokaliseringspolitiken ännu inte är helt klarlagd. Frågan om hur vi skall ha det med våra norrlandsområden och med vissa mellansvenska områden är inte på något sätt klar. Jag tror det är viktigt att man etablerar ett samarbete, och det är detta som det talas om i reservationen. Går det inte via jordbrukspolitiken kanske det kan gå via arbetsmarknadspolitiken = eller, ännu hellre, genom en samordning av insatser från båda dessa håll. Herr talman!

I enlighet med vad som tidigare meddelats kommer dagens sammanträde att fortsättas efter kl. 17.00 utan middagspaus. Kammarens sammanträde tisdagen den 13 maj, som tar sin början kl. 14.00, inledes med interpellationssvar. Sammanträdet avses skola pågå till dess hela föredragningslistan är genomgången, och då debatterna med anledning av de anmälda ärendena väntas bli tidskrävande torde det bli ofrånkomligt att efter sedvanligt middagsuppehåll anordna kvällsplenum. Onsdagen den 14 maj kommer sammanträdet att avslutas senast omkring kl. 16.00.

Herr talman! I sitt anförande ställde fröken Ljungberg en fråga som hon formulerade ungefär så här: Vilka är medlen och vad är målet? Den frågan finns det all anledning att ställa när det gäller lokalisering och regional planering. Vi har i vårt land en ganska liten naturlig befolkningsökning — födelseöverskottet är inte så imponerande. Under senare år har vi haft en ganska betydande invandring som ökat befolkningstillväxten, men den är ändå ganska blygsam. Om man skall räkna med att de mer expansiva orterna skall fortsätta att växa på samma sätt som tidigare eller i ännu mer accelererad takt måste det innebära att allt större områden i landet i övrigt blir utsatta för en folkav tappning. Eftersom denna i första hand kommer att gälla ungdomen får den allt svårare konsekvenser. Ungdomen flyttar, de gamla människorna stannar kvar. Befolkningsstatistiken i de berörda bygderna kommer ganska snart att visa att antalet födda procentuellt blir allt lägre och antalet döda procentuellt allt högre. Inom en relativt snar framtid kommer antalet döda per år att vara större än antalet födda. Skall man vända trenden i sådana områden måste alltså nettoinflyttningen bli betydande. Vi kan se på utvecklingen, speciellt i stora delar av Norrland. Det finns där områden — stora som sydsvenska län — som på en tioårsperiod tappat en tredjedel av sin befolkning. Fortsätter den . utvecklingen, kommer dessa bygder om 20 år att helt sakna människor. Men långt dessförinnan medför avfolkningen att normala samhällsfunktioner upphör. Det är detta som i dag är det verkligt allvarliga problemet. Denna utveckling förekommer inte bara i norrlandslänen. Även i stora mellansvenska områden och i Sydsverige har man en liknande situation; i flera sammanhängande kommunblock förekommer denna tendens ehuru inte så markant som i Norrland. Man kan fråga sig vad de hittills vidtagna åtgärderna inneburit.

Får jag kanske, innan jag tar upp den frågan, framföra en litet vanvördig undran: Hade det inte varit möjligt att göra de blanketter som kommunerna har att fylla i ännu litet krångligare? Jag är på det klara med att det gjorts aktningsvärda försök att få dem rätt invecklade, men nog hade det väl funnits någon liten möjlighet att göra dem ännu krångligare. Jag läste i dag i en tidning att det i ett län hade hållits en konferens angående de problem som uppstår för kommunerna när det gäller att besvara frågorna på alla dessa blanketter som skall utgöra underlaget för länsstyrelsernas planering. Det var inte i mitt eget län som denna konferens hölls, men jag vill gärna understryka att jag inte tror att kunnandet där är större. Vid denna konferens hade det riktats en mycket allvarlig kritik från kommunrepresentanternas sida när det gäller insamlingen av dessa uppgifter. Länsstyrelserepresentanterna hade då svarat, att man ju kunde anställa akademiker för uppdraget att fylla i blanketterna. Det är naturligtvis ett sätt, men huruvida detta från början var avsikten undandrar sig mitt bedömande efter en relativt hastig genomgång av materialet. Detta är emellertid inte det väsentliga. Jag frågar mig vad man i sinom tid kommer att kunna läsa ut av detta material. Vad kan man t.ex. dra för slutsatser av svaret på frågan vilka outnyttjade resurser kommunen beräknar ha 1975?

Jag skall inte närmare utveckla detta utan vill ställa frågan, om vi kan befara en sådan tolkning. Ute i kommunerna står man nog ganska undrande inför dessa saker. Frågan är, om i framtiden regionalplaneringen kommer att användas för en allt hårdare dirigering över huvud taget innebärande att enskilda initiativ mer eller mindre förkvävs. Detta är det stora frågetecknet, som vi emellertid antagligen får tillfälle att diskutera i andra sammanhang som mera rör det långsiktiga skeendet. När det gäller statsutskottets utlåtande nr 57 som jag närmast tänkte yttra mig om skall jag fatta mig kort. Herr Mundebo har på ett utmärkt sätt redovisat de olika reservationerna, och jag kan ansluta mig till hans synpunkter liksom till hans yrkande beträffande bifall till reservationerna. Därutöver yrkar jag bifall till reservationen 7. Beträffande dessa reservationer vill jag göra några kommentarer.

Jag vill påpeka att reservationerna innebär förändringar i detaljer, i viss mån av medelsanvisning o.s.v. men ingalunda medför någon låsning av det framtida ställningstagandet till det förslag som kan komma fram genom 1968 års lokaliseringsutredning. Då vi i avdelningen gick igenom de direktiv som landshövding Lemne har fått för sin utredning fann vi emellertid att det är ett otal problem och frågeställningar som han har att behandla. Vi ställer oss något undrande till om ett komplett förslag verkligen kan föreligga till nästa års riksdag.

Här är det inte fråga om bypolitik.

Herr talman! För en tid sedan fördes här en interpellationsdebatt om den investeringsplanering som omtalas i den del av statsverkspropositionen som vi nu behandlar och som även berörs i utskoitets utlåtande nr 57. Jag skall anknyta till det som då diskuterades men försöka att inte upprepa mig. Utskottet har inte reagerat mot att vad som antyds i statsverkspropositionen redan är verkställt genom uppdraget från departementet åt länsstyrelserna den 28 mars. I övrigt är utskottet mycket positivt; jag skulle nästan kunna säga att utskottet aningslöst har accep terat inte bara vad som föreslås i propositionen — det är inte svårt, eftersom det inte var så mycket — utan också vad som anges i uppdraget till länsstyrelserna av den 28 mars. Utskottet har i huvudfrågan sagt att det med tillfredsställelse noterar vad som anförts om en uppföljning av resultaten av länsplanering 1967. Uttalandet hänför sig till vad som står i statsverkspropositionen och det är inte så mycket. Nästa uttalande av positiv inriktning är att ett fullföljande av en långsiktig kommunal investeringsplanering enligt utskottet är en förutsättning för samverkan mellan stat, kommuner och näringsliv. Detta hänför sig väl mera till uppdraget åt länsstyrelserna. Jag tror också att det är en förutsättning, men har utskottet verkligen observerat att statliga organ — länsstyrelserna och departementet — förutsättes få sista ordet när det gäller prioriteringen mellan kommunernas och landstingens investering? Våra 848 kommuner åläggs — »inbjuds», har statsrådet sagt vid något tillfälle — att till hösten presentera sina investeringsprogram. Nära hälften har inte sådana program, och mer än hälften av våra kommuner skall inte finnas till om några år — de är med i den strukturomvandlingsprocess med kommunsammanslagningar som pågår. Då frågar jag vad det tjänar till att just nu sporra alla kommuner att upprätta investeringsplaner. En frivillig kommunsammanläggning kan knappast främjas av att kommunerna nu åläggs att planera för sig själva och upprätta önskelistor. Det försvårar avvägningen av investeringsönskningar inom kommunblocken. Jag har inte i detalj läst uppdraget åt länsstyrelserna, men jag har funnit att kommunblocken är med när det gäller information — de skall få reda på vad som här skall försiggå. De skall däremot inte behandla kommunernas investeringsprogram, utan dessa skall först behandlas av länsstyrelsernas behöriga organ och därefter remitteras till kommunblocken och kommunerna. De samordningssorgan som man satsade på vid kommunindelningsreformen, samarbetsnämnderna, som skulle knyta ihop blocken och försöka tona ner överdrivna förväntningar inom vissa kommuner, har man kopplat bort. Samarbetsnämnderna skall få ärendena på remiss men får inte behandla dem i förväg — så har i varje fall jag läst direktiven. Nu tycker jag att de statliga organen har tillräckligt många styrningsmöjligheter ändå, bostadslånen, det statliga vägväsendet, statsbidragen till det kommunala vägväsendet, statsbidragen till skolbyggandet och prövningen av skolbyggen, statsbidragen till vattenoch avloppsanläggningar o.s.v. Det finns en liten fri sektor kvar i kommunerna. En utredning för några år sedan visade att den sällan var större än 20 procent, ofta mindre — låt oss säga att 17—18 procent av investeringsvolymen i en kommun utgör den fria sektorn. Prioriteringen inom den sektorn är just det som kommunalpolitikerna kan besluta om och ta det politiska ansvaret för. Hur blir det nu? Det är klart att man kommer att skylla på de statliga organen: »Vi har föreslagit skolor, vägar, badhus och ishockeyrinkar, men de statliga myndigheterna sade nej.» Det är staten som får skulden för att en kommun inte har fått göra de investeringar som den tänkt sig. Jag påminner om hur det var under åren närmast efter kriget. Då fanns det av andra orsaker restriktioner för bl.a. reningsverk, som har gjort att våra sjöar har blivit förstörda mer än de annars skulle ha blivit. Man fick statsbidrag till ledningar, men man fick inte bygga reningsverk. Förbudet mot att bygga gymnastiksalar har gjort att flera årsklasser skolungdom inte har fått de kroppsövningar i regelbunden form som är nödvändiga. Konditionen hos många ung domar är därefter. Kommunerna har haft det oerhört svårt att sedan hämta igen eftersläpningen. Samtidigt som de bygger nya skolor skall de komplettera gamla skolor med gymnastiksalar. Min tes är alltså att man inte nu bör ge sig på kommunerna, då kommunerna genom sammanläggningar omformas till att bli tillräckligt starka och stora för att själva kunna handha sina angelägenheter. Jag har ganska lång erfarenhet av investeringsprogram eller handlingsprogram eller vad man vill kalla det, och jag tycker det är alldeles självklart att kommuner åtminstone kommuner som skall bestå och block som snart skall övergå till att bli nya kommuner — har sådana handlingsprogram. Men jag vet också hur de upprättas och hur de fungerar. Jag kan ta ett exempel från min egen kommun. Vi hade, när vi började med detta på 1950-talet, en investeringsram på ungefär 40 miljoner kronor om året. Den är väl uppe i mer än 100 miljoner nu, antar jag. Men önskelistan på vad vi skulle behöva bygga rörde sig om mer än 200 miljoner. Den listan gick man igenom i drätselkammaren och prioriterade och sade: De första fem åren skall vi göra detta, de nästa fem åren detta, och efter tio år finns det kvar en hel del och mycket mera tillkommer då. Men hur fungerade detta? Vi trodde väl till en början att det som stod på listan för första året och för andra året skulle också bli byggt under dessa år, men det blev inte alltid fallet. Det framkom nämligen nya önskemål, och då fungerade investeringsprogrammet på det sättet, att man plockade in en ny anläggning genom att plocka bort en som man tidigare hade prioriterat. Jag tror emellertid inte att man i inrikesdepartementets anvisningar tänkt att det skulle fungera på det sättet. Jag har här ett skräckexempel i skrivelsen till länsstyrelserna. Där finns en blankett, betecknad 3 a. Vid skrivelsen är alltså fogade blanketter som man kan fylla i, vilket ju är bra. Man har också gett kommunerna anvisningar hur dessa blanketter skall fyllas i. I blanketten 3 a anges för A-stad — jag skall bara som hastigast ange några rubriker: Förvaltningsbyggnad, Riksvägen, Huvudled, Storgatan, Esplanaden, Kungsgatan, Elnätet, Hamnskolan, Nya skolan 0. s. v. Sedan anges kostnaden för var och en. Detta exempel visar att kommunen inte ens skall få utan direktiv uppifrån diskutera vilka gator man skall använda anslagen för. Jag menar med anslag sådana som finansieras med skatteinkomster respektive statsbidrag. Här skall alltså redovisas just vilka gator det skall gälla, vilka skolor man skall bygga, vilka samlingslokaler man skall ha o. s. v. Det är märkligt att man ger sig in på sådana detaljer, när det inte fungerar på det sättet i kommunerna. Man får tillstånd av finansdepartementet att låna pengar till en skola, men man bygger en gata i stället. Pengarna är ju inte öronmärkta på något sätt, så att man kan säga precis vart de går, utan man använder de lånetillstånd man har fått. Det var den ena sidan av saken. Men det är även ett skräckexempel på det sättet att man redovisar, att man under femårsperioden 1965—1969 har investerat 3,5 miljoner men under de därpå följande fem åren vill investera 31,6 miljoner. Därmed blir det upplagt för vilken byråkrat som helst att säga: Här stryker vi; eftersom man investerat 3,5 miljoner under den första femårsperioden, kan kommunen med hänsyn till inflationen m.m. få 4 å 5 miljoner, men 31 miljoner är omöjligt att ge. De är så dumma i den kommunen att de inte begriper att det inte går att ge så mycket. Men det är klart att kommunerna kommer att göra på det sättet. Kommunerna vill visa hur stort tryck som gör sig gällande och att allting är nödvändigt eller nästan nödvändigt. Därför talar kommunerna om det. Att sedan från statlig sida sitta och ploitra med sådant och säga att man får göra det men inte det, tror jag innebär att man tar sig vatten över huvudet. Jag är alltså förvånad över att statsutskottet så positivt har anammat denna fortsatta planeringsverksamhet utan att göra klart för sig, hur det kommer att binda kommunerna. Jag tror också att statsmyndigheterna själva, om de sätter sig in i detta, skulle betacka sig för att ha detta jobb. Jag tror inte de klarar det.

Låt de nya kommunerna visa vad de går för, innan man gör detta! Emellertid föreligger ingen reservation i denna fråga. Jag har tyckt, eftersom jag deltog i en interpellationsdebatt om detta för en tid sedan, att jag inte kunde låta detta tillfälle gå helt förbi utan att säga någonting.

Herr talman! Jag hade inte alls tänkt att gå upp i en replik till herr Tobé, men jag kan inte riktigt förstå hans argumentering. Han sade att riksdagen aningslöst ställt sig bakom en promemoria som sänts till länsstyrelserna. Någon sådan promemoria har inte diskuterats eller behandlats i utskottet. Enligt min tolkning av utskottets skrivning binder inte denna kommunerna och länsstyrelserna på det sätt som herr Tobé befarar. Tvärtom finns det möjligheter att göra målsättningar som av viker från prognos 2, vilken prognos får ses som en totalbedömning för hela landet och som prognostiserar 5 procent högre industrisysselsättning än vi har i dag. Många andra utredningar har emellertid prognostiserat en lägre industrisysselsättning. Herr Tobé och jag har tolkat utskottsutlåtandet helt olika, och jag anser mig inte kunna låta bli att påpeka detta.
Herr talman! Först skulle jag vilja framhålla att det är litet skillnad mellan vad herr Nilsson i Tvärålund och jag avser. Han talade om det som har varit, d.v.s. om prognosen i länsplanering 67, men jag har inte berört denna utan talade om det nya som skall komma och som binder kommunerna när det gäller investeringsplaneringen. Sedan skall man utnyttja den tidigare prognosen och låta de kommuner som har en positiv prognos få investera mera, men man skall också hjälpa kommuner med dåliga framtidsutsikter. Jag har som sagt inte nämnt någonting om den prognos som finns med i länsplanering 67 utan mitt resonemang gäller investeringarna. Herr Nilsson i Tvärålund gav en intressant upplysning om skrivelsen den 28 mars 1969 till samtliga länsstyrelser från statsrådet och chefen för inrikesdepartementet, som finns omnämnd i utskottsutlåtandet. Skrivelsen finns också tillgänglig på utskottsavdelningens sekretariat, men jag är inte säker på att ledamöterna har sett den. Det skräckexempel som jag anförde är kanske därför obekant för ledamöterna i avdelningen, vilket jag tycker är synd. I annat fall hade kanske skrivningen blivit litet mindre positiv och litet mer försiktig. Till departementschefens försvar får jag väl nämna att det på skrivelsens första sida bl.a. står följande: »Kungl.

Den 28 mars åberopades således vad som beslutats och vad som kunde komma att beslutas, och med statsutskottets inställning blir det ju också ett beslut. Statsrådet hade alldeles rätt när han gissade att riksdagen skulle anta förslaget.

Herr talman! Den här debatten om statsutskottets utlåtanden nr 57 och nr 38 har nu snart pågått i två och en halv timme. De flesta har talat om hur mycket vi är eniga om, men trots detta har debatten alltså blivit omfattande. Jag skall försöka göra mitt inlägg kort och undvika att ta upp vad som sagts tidigare. Jag vill emellertid understryka att det hade varit bra om också bankoutskottets utlåtanden i dag hade legat på riksdagens bord, så att vi hade kunnat debattera även dem. Men då de motioner som behandlas i bankoutskottet i stor utsträckning rör framtidsplaneringen, anser jag att det inte föreligger något hinder för att vi i dag beslutar om statsutskottets nu förevarande två utlåtanden. Ingen tvivlar väl på att lokaliseringspolitiken, eller som den nu kallas regionalplaneringen, har kommit för att stanna. Säkerligen får vi vid nästa års riksdag tillfälle att fortsätta diskussionen om dessa frågor. Jag kan instämma i vad herr Bohman tidigare sade, att vi kanske får försöka finna nya vägar att utjämna de skillnader som nu råder inom olika regioner i landet. Vid läsningen av statsutskottets utåtanden och de i ämnet väckta motio 1erna liksom vid åhörandet av denna debatt kan man få den uppfattningen, att oenigheten i dessa frågor är stor. Den är emellertid bara skenbar. I huvudpunkterna har utskottet varit enigt. Det har också rått enighet om att det enskilda näringslivet, alltså den privata företagsamheten över huvud taget, inte klarar de problem som uppstått genom den allt snabbare urbaniseringen. Samhället måste därför ingripa. Ur ideologisk synpunkt är det värt att notera att problemen måste lösas genom samhällets försorg. Som redan framhållits är vi också eniga när det gäller regionalpolitikens mål och medel och i anslutning härtill om den regionala samhällsplaneringen liksom även beträffande anslaget till arbetsmarknadsändamål om 1900 miljoner kronor. Det är de helt dominerande frågorna i förevarande två utlåtanden, och där har utskottet varit enhälligt. Trots herr Bohmans redogörelse för innehållet i statsutskottets utlåtande nr 57 tar jag mig ändå friheten säga några ord om vad vi lägger in i ordet regionalpolitik, och det gör jag kanske bäst genom att citera vad utskottet skrivit på s. 4: »Regionalpolitikens mål och medel.

I det begreppet ingår ekonomiska och lokaliseringsstimulerande åtgärder liksom även åtgärder för att stödja områden där man måste acceptera inte minst en vidareutvecklad och målinriktad samhällsplanering. Frågan om vilka orter som skall bedömas som utvecklingsbara måste i första hand prövas inom den lokala planeringens ram. Därvidlag kommer säkert olika uppfattningar att göra sig gällande, såsom också bar framskymtat både i denna debatt och i den allmänna diskussionen. Min egen uppfattning — som är densamma som utskottets — är att de länsoch kommunalpolitiska organen aldrig, när det blir fråga om att välja ut orterna, kan säga: »Gånge denna kalken ifrån mig», om man verkligen önskar en progressiv utveckling i sin region. Denna regionala planering kommer att bilda underlag inte bara för prioriteringen av det direkta lokaliseringsstödet utan även för samhällsbesluten i övrigt och, får man hoppas, för industrins lokalisering. Det måste vara till fördel för den framtida debatten, att denna i och för sig ganska självklara uppfattning relativt klart kommer till uttryck i ett utlåtande från statsutskottet. Till grund för den regionala politiken ligger länsplanering 1967 som presenterar de regionala målsättningarna. Denna kan inte få bindande verkan, men utskottet har i likhet med vad departementschefen gjort strukit under värdet av målsättningar för de statliga och kommunala organens beslut och även i annat sammanhang framhållit att de bör ha betydelse för näringslivets framtida planering. Härvid uppstår emellertid också frågan hur samhället skall kunna stödja de regionala målsättningarna. Det har visat sig att det inte räcker enbart med lokalisering av offentliga företag och med lokaliseringsstöd, utan det kan i vissa områden där det bedöms nödvändigt att bryta den spontana utvecklingskurvan bli erforderligt att skapa möjligheter till statlig eller halvstatlig företagslokalisering samt att påverka näringslivets 1okaliseringspolitik. Åtgärder i denna riktning övervägs av en av chefen för industridepartementet särskilt tillkallad delegation för statlig industrietablering. Det är med stora förhoppningar och med stort intresse man emotser de resultat som därvid kan uppnås. Ett enigt utskott är emellertid på det klara med att det inte kommer att bli möjligt att stödja alla de olika och ofta motstridiga regionala målsättningarna. Härvidlag kommer den obehagliga prioriteringsfrågan in i bilden, och den måste vi ta ställning till. Vi kan inte genom ett aldrig så aktivt stödprogram lösa alla de problem som uppstår. Det är av värde att utskottet kunnat enas härom till gagn för strävandena att i framtiden uppnå den uppställda målsättningen. Utskottet ansluter sig till propositionens tanke att man skall försöka stödja strävandena att flytta en del av totalexpansionen till livskraftiga stadsregioner i skilda delar av landet. Vi anser att det inom varje län bör finnas minst en stadsregion som kan utvecklas av egen kraft. Men — och det är kanske den stora frågan — vi anser också att planeringen skall kunna ge underlag för spridande av insatser bland sekundära tätorter och orter som måste hållas livskraftiga som stödjepunkter för ett större glesbygdsområde. Utskottet har också enhälligt godtagit vad som anförts om inriktningen av de sysselsättningsskapande åtgärderna i övrigt. Detta innebär bl.a. att man för vissa block får acceptera prognos 2, även om detta innebär ett lägre befolkningstal än vad målsättningen anger. Detta gäller för blocken utanför norra stödområdet. För block inom detta stödområde innebär det att en satsning på rgeioner med spontan växtkraft bör stödjas. Det kanske i detta sammanhang bör sägas att vi där insatserna inom lokaliseringspolitiken inte varit tillräckliga måste skapa ungefär 12 400 nya arbetstillfällen för att nå upp till vad som anges i prognos 2. Det innebär också en motsvarande siffra för hela landet på 59 000 nya arbetstillfällen. Genom «prioriteringen kommer vi även i fortsättningen att få uppleva att orter, ja, kanske hela regioner omkring växtkraftiga orter kommer att få vidkännas en befolkningsuttunning på längre sikt. Därför måste planeringen också ta hänsyn till att de människor som av olika anledningar måste eller vill stanna kvar där kan få en hygglig service. Denna service bör bli så likvärdig som möjligt med den som andra medborgare får. Åtgärder i denna riktning sammanfattas som bekant i begreppet »glesbygdsåtgärder». Utskottet skriver i detta sammanhang följande — jag tar mig friheten att till protokollet läsa in samma passus som den herr Bohman tidigare anförde: »En vidareutveckling av glesbygdsstödet blir därför nödvändig. Enligt utskottets mening bör det framstå som självklart att det ekonomiska framåtskridande som främjas genom omstruktureringarna i näringslivet får bära kostnaderna för att samhällsservicen bibehålls i rimlig omfattning och en del av de kapitalförluster som måste drabba enskilda människor i utflyttningsområden.» Därvidlag är herr Bohman och jag helt eniga. Vi är också eniga om att riksdagen i skrivelse till Kungl. Maj:t bör ge till känna vad utskottet anfört i anledning av förre inrikesministerns uttalande i statsverkspropositionen om den regionala samhällsplaneringen. Jag skall inte tala om de reservationer som fogats till statsutskottets utlåtande nr 57 — det har herr Bohman redan gjort. Men jag vill framhålla att vi i utskottet varit eniga om att statliga företag skulle få lokaliseringsbidrag. Jag vet faktiskt inte hur jag skall uppfatta herr Bohmans resonemang när han i detta sammanhang talar om statliga företag. Skall dessa möjligen kunna få lokaliseras till orter där det enskilda näringslivet inte vill starta företag? Är avsikten att man skall kunna driva denna politiska propaganda som vi hör i så många olika sammanhang — att de statliga företagen inte sköts, att de går med förlust o.s. v.? Vill man ha en plattform för politisk propaganda är det resonemanget riktigt, men vill man ha en statlig företagsamhet som skall konkurrera på lika villkor med näringslivet i övrigt är resonemanget helt felaktigt. Herr Bohman byggde ut sitt resonemang med att tala om att statliga företag eventuellt hämmar den enskilda industrins vilja att investera. Jag skulle vilja höra herr Bohmans uppfattning om hur det hade varit i luleå-, kalixoch piteåregionerna utan statlig företagsamhet. Jag har en känsla av att norrlandsproblemet hade varit mycket större i dag om en statlig satsning inte gjorts där uppe. I övrigt har herr Bohman och jag helt och hållet samma uppfattning när det gäller reservationerna vid utlåtande nr 57: det är det sista året som de nu gällande bestämmelserna tillämpas, och därför bör några ändringar inte göras. Låt mig än en gång understryka att vi har drygt 300 miljoner kronor till lån och drygt 50 miljoner till bidrag för den tid av ett år och ett kvartal som återstår.

Herr Nilsson i Tvärålund berörde den satsning som Volvo gör i Göteborg. Jag erkänner att det inte i någon större utsträckning faller ett guldregn på andra orter, men en och annan droppe kommer ju uppe i Norrland. Självfallet kan man kritisera Volvos satsning i Göteborg. Men vilka åtgärder har herr Nilsson i Tvärålund att föreslå för att stoppa denna expansion? Skall vi slopa skattefriheten för investeringsfonderna? Skall vi inte ha några investeringsfonder? Skall vi införa etableringskontroll? Det är viktigt att vi får detta klart för OSS. Utan att göra gällande att jag på nå got sätt begriper bilindustrins problematik vill jag framhålla att såväl Volvo som SAAB i förhållande till andra länders bilindustrier är mycket små. Det gäller för Volvos del även efter utbyggnaden i Göteborg. Jag har redan tagit steget från den regionala planeringen till arbetsmarknadspolitiken. Det är ganska kort. Där måste jag kanske syssla litet mera med reservationerna. Visserligen har fröken Ljungberg yrkat bifall till de flesta. Moderata samlingspartiet har därvidlag en del gemensamt med de övriga borgerliga partierna. Låt mig först konstatera att vi satsar ytterligare på arbetsmarknadspolitiken. I förhållande till innevarande budgetår blir det 285 miljoner kronor mer för 1969/70. Detta föreslogs mot bakgrunden av den förbättrade konjunktur man förutsåg i januari månad. I dag kan vi konstatera att denna konjunktur har blivit ännu bättre än vi kanske trodde. Under våren har antalet lediga platser ökat mycket väsentligt, och siffran är praktiskt taget lika hög som den var i april 1965. Vid detta tillfälle hade vi en påtaglig överefterfrågan på arbetskraft. 54 890 lediga platser hade anmälts den 14 april och 42 553 arbetslösa kunde samtidigt noteras. Det är emellertid en oerhörd skillnad mellan förhållandena i norra Sverige och i södra och mellersta Sverige. Det är detta som är vårt stora problem i dag. De arbetsmarknadspolitiska åtgärderna har lättast att slå igenom på den yngre och välutbildade arbetskraften, medan det är mycket svårare när det gäller att ge den dåligt utbildade, den handikappade, den äldre och den lokalt bundna arbetskraften nya jobb och nya möjligheter. Även fröken Ljungberg var inne på detta. Vi skall dessutom också notera att vi inte rent statistiskt skall jämföra den arbetslöshetssiffra vi i dag har med den som vi hade för två år sedan. Våra ökade ambitioner har lett till att grup per som för bara ett par, tre år sedan aldrig tänkte på att anmäla sig till en arbetsförmedling i dag ställer sig hos denna och söker jobb. Det blir samhället som skall försöka skaffa dem ett meningsfyllt arbete, vilket också är samhällets uppgift att göra. Den uppgång som vi för närvarande har i vissa delar av landet, som är glädjande men kan medföra att vi måste vidta vissa åtgärder för att undgå en överhettning i konjunkturerna i dessa områden, ger oss dock möjligheter till en mer aktiv politik när det gäller regioner som drabbas svårt av den kvardröjande arbetslösheten. Den ger oss även tillfälle att göra större insatser när det gäller svårplacerade arbetslösa. Genom att vi får ett större totalt utrymme kan vi använda en större andel till regionala och selektiva åtgärder i dessa områden. Herr Nilsson i Tvärålund var inne på detta. Han försökte göra gällande att vi saknade hans partis stora intresse för dessa grupper. Jag tror att det hade varit bättre om han hade stått kvar på den principiella ståndpunkt som han deklarerade i början, nämligen att vi inte har några skilda åsikter och att det endast är detaljer vi ordar om i sammanhanget. Jag vet inte om jag skall gå igenom alla reservationerna, men jag skall göra det mycket kort. Reservationen 1 gäller ett prognosinstitut och en rullande arbetskraftsbudget. Jag tror inte att någon i utskottet ifrågasätter värdet av att ha en sådan. Men majoriteten anser att det är mycket svårt att få en sådan. Tyvärr är nog vår bedömning den mest realistiska i dagens läge. Reservationen 3 från mittenpartierna om parlamentarisk representation i låginkomstutredningen har väl inte kommenterats så mycket under debatten, och jag skall inte heller göra det. Jag tror att den har tillkommit därför att en person, som haft att göra med denna enmansutredning som expert, har kommit in i riksdagen; kanske är den också ett utslag av rundabordstänkande. Förslaget i reservationen 4 om förmedling av arbetsprojekt avslogs i fjol, och jag skall inte ta upp något resonemang om det; det kan inte tillföra debatten något nytt. Beträffande reservationen 5 från folkpartiet om resebidrag till nyutbildad arbetskraft redovisar utskottet de regler som gäller sedan år 1968. Det är en ganska kort tid de har verkat, och vi tycker att de skall prövas litet längre innan vi gör några ändringar. Med anledning av motionsförslag om förbättring av resebidragen, så innebär prop. en förbättring så att man även under de första sex månadernas bortovaro skall få sina resekostnader betalade i den utsträckning de överstiger 75 kronor. Jag vill också understryka att de nuvarande reglerna täcker rimliga krav i detta avseende. Det händer ganska egendomliga saker ibland, när vi diskuterar arbetsmarknadspolitiken. Herr Nilsson i Tvärålund talar om att vi inte skall ha några rörlighetsfrämjande bidrag. =: Utbildningsbidragen är emellertid i viss mån rörlighetsstimulerande, och dem vill han som reservant öka på litet utöver utskottets förslag. Det kan ju vara bra, men när det gäller inkomstprövning är det alltid frågan om en prioritering. Vad provanställningen beträffar anser vi att även den handikappade arbetskraften skall ha så god utbildning att den kan konkurrera på arbetsmarknaden. Vad gäller företagsutbildningen säger Sig reservanterna inte vilja ändra kostnadsfördelningen mellan staten och företagen. Det vill inte heller majoriteten, och just i detta förhållande bottnar dess tvekan inför en ökning på detta område. Jag blev ganska fundersam när fröken Ljungberg i sitt anförande ett par gånger framhöll att arbetsmarknadspolitiken skall ha klara sociala målsättning ar och sedan sköt in en viss kritik mot att inrikesministern i propositionen har sagt att företagen skall ta det sociala ansvar som krävs av dem i vårt samhälle. Tyvärr, fröken Ljungberg, finns det en hel del företag som kan konstateras icke ha tagit det sociala ansvar som de borde ta. Vilka är det som avskedas först? Jo, det är de äldre och de handikappade som först får gå, om det blir en inskränkning i företagen. Dessa kanske motiverar detta utifrån sina kortsiktiga ekonomiska synpunkter, men jag ifrågasätter om det är ekonomiskt försvarbart ens för företaget, om man ser det isolerat. Inom «socialdemokratin kommer vi nämligen aldrig att acceptera att dessa människor lämnas utanför ett aktivt samhällsstöd, och därför måste vi via skattemedel och dylikt sätta i gång skyddade verkstäder för att ge dem en försörjning likvärdig med alla andras. Dess värre brister det, som sagt, i många fall ute i vårt samhälle när det gäller företagens sociala ansvar. Vägbyggandet — som tas upp i reservationen 9 — diskuterade herr Nilsson i Tvärålund och jag för omkring tre månader sedan. Det blir väl ingen större ökning av vägbyggandet som beredskapsarbete, men det är tydligt att vi i alla fall skall ha ett par tre diskussioner i frågan om året. Jag hänvisar till vad jag sade när vi behandlade tillläggspropositionen. Även reservationen 10 om hantverkslokaler är en mittenreservation. Den har hängt med sedan 1964, även om det i år märks en viss uppmjukning. Förslagen i reservationen 10 kanske kan tas upp när vi vid nästa års riksdag skall diskutera den framtida utformningen av lokaliseringspolitiken. Beträffande frågan i reservationen 11 om beredskapsarbete genom entreprenadföretag, som fröken Ljungberg tog upp, har utskottet redovisat att entreprenadandelen beräknas öka från 50 miljoner kronor under budgetåret 1967 70. De siffrorna visar att entreprenadfirmorna inte precis är utsatta för någon diskriminering. I reservationerna 12 och 13 krävs högre maximibelopp för näringshjälp. Även här är det fråga om avvägningar mellan olika behov. De summor det rör sig om är visserligen inte så stora att de skulle påverka budgeten i någon större utsträckning, men de har dock fått stå tillbaka för andra behov. I fråga om bidrag och lån till motorfordon har en del motioner väckts. Utskottet hänvisar till att man vill avvakta utredningsförslaget innan man omprövar bidragsreglerna. Utskottsmajoriteten och reservanterna är beträffande formerna för den halvskyddade sysselsättningen överens om att beslut skall fattas av Kungl. Maj:t. Vi som tillhör utskottsmajoriteten tycker därför att det inte finns någonting att skriva till Kungl. Maj:t om i denna fråga. I reservationen 16 om ett statligt kreditstöd, som bl.a. fröken Ljungberg och herr Nilsson i Tvärålund har talat om, krävs en översyn av de arbetsmarknadspolitiska medlen för att bistå den lokalt bundna arbetskraften. Jag har redan framhållit att arbetsmarknadsåtgärderna bör inriktas på regioner och grupper som har särskilda svårigheter. Glesbygdsfrågorna måste emellertid fortlöpande belysas. Vi kan dock inte acceptera att den första åtgärden för att lösa problemen skulle vara att ge vissa jordbrukare ett särskilt kreditstöd vid sidan av det av riksdagen beslutade. Om reservanterna verkligen har ett positivt intresse av att lösa dessa människors problem bör de inte hålla fast vid det kravet. Det finns mycket mer att säga om dessa frågor — jag har en hel del anteckningar. Jag ber emellertid nu att få yrka bifall till utskottets hemställan i statsutskottets utlåtande nr 57. Med yrkanden i fråga om statsutskottets utlåtande nr 58 ber jag att få återkomma.

Herr talman! Jag knöt några synpunkter till departementschefens resonemang om att etablera statliga eller halvstatliga företag i avfolkningsbygderna, och det föranledde herr Fagerlund att reagera hårt. Jag vill därför öppet förklara att jag inte har någonting emot — tvärtom hälsar jag det med tillfredsställelse — att man etablerar statliga och halvstatliga företag i sådana områden, om det inte på andra sätt går att åstadkomma den företagsamhet som behövs. Då säger herr Fagerlund att detta innebär att herr Bohman är ute efter att bedriva den propagandan mot statliga företag att de inte kan driva sin verksamhet lönsamt. Nej, herr Fagerlund, det är inte alls vad jag är ute efter; vi har inte drivit sådan propaganda mot Norrbottens järnverk och andra liknande företag som har etablerats, drivit sin verksamhet och byggts ut av lokaliseringspolitiska skäl. Jag hävdar i stället min linje därför att det är fråga om att på det mest effektiva sättet utnyttja de resurser som står till vårt förfogande. Om det finns förutsättningar för ekonomisk drift med enskilda företag leder det till en bättre resursanvändning än om vi skulle etablera statliga företag. Vi kan behöva etablera statliga företag på andra områden. Våra resurser är begränsade; det gäller att sätta in dem där de verkligen behövs. Jag anser — och den ståndpunkten har jag alltid hävdat — att det icke bör vara ett självändamål att bedriva statlig företagsamhet. Det skall föreligga alldeles speciella skäl härför, och bevisbördan för att sådana skäl föreligger vilar på dem som vill driva statlig företagsamhet. Herr Fagerlund berörde också de synpunkter jag framförde då jag ställde frågan: Kan det möjligen vara så att förekomsten av en stor statlig sektor och förekomsten av ett brett lokaliseringsstöd hämmar initiativkraften hos enskilda företag? Jag uttryckte mig, som de då närvarande kammarledamöterna kunde observera, utomordentligt nyanserat. Jag framhöll att problemet var besvärligt men att det här kunde finnas psykologiska samband som det kunde vara värt att studera, om nu detta är möjligt. Det är i och för sig naturligt att enskilda företag blir tveksamma beträffande möjligheterna att bedriva en lönsam verksamhet inom landsdelar där bara statliga företag etableras och där i övrigt omfattande stödåtgärder erfordras. Problematiken är besvärlig och intressant. Just därför är det värt att diskutera den. Jag uttryckte mig alltså inte så kategoriskt som herr Fagerlund ville göra gällande. Jag ställde en mycket nyanserad fråga.
Herr talman! Jag noterar med tillfredsställelse vad herr Fagerlund sade om att utskottets skrivning inte binder planeringen för framtiden. På den punkten är vi alltså helt ense. Herr Fagerlund var inne på vad jag anförde om investeringsfonderna och Volvo i Göteborg. Han tyckte att vi i Norrland och annorstädes skulle vara nöjda med, som herr Fagerlund uttryckte det, de droppar som hade fallit över andra delar av landet. Jag tror inte att han har så många meningsfränder på den punkten, i varje fall inte i de delar av landet som behöver så mycket mer än droppar av investeringsfonderna. Vad är centerns alternativ? Får jag på nytt peka på de motioner som vi under tidigare år väckt och som innehåller förslag om att investeringsfonderna bör användas som lokaliseringspolitiskt medel på samma sätt som under tiden 1 januari 1963 till den 1 juli 1965. Vad beträffar frågan om utbildningsprognoserna, som berörs i reservationen nr 1 till statsutskottets utlåtande nr 58, säger herr Fagerlund att sådana sä kert skulle vara bra att ha. Men han anser att det är mer realistiskt att ändå ingenting göra. Jag skall avstå från att kommentera den argumenteringen; den talar nog för sig själv. Den äldre och handikappade arbetskraften permitteras först, säger herr Fagerlund. Han sade det på ett sådant sätt att jag fick intrycket att han ansåg att företagen generellt handlar så. Jag bestrider att så är fallet. Centern har absolut inte uppfattningen att det är på det sättet; företagen är inte socialt så ansvarslösa att de generellt handlar så. I de fall detta förekommer, är det otillfredsställande. Vi kan inte lösa den lokalt bundna arbetskraftens problem på det sätt som föreslås i reservation nr 16, säger herr Fagerlund. Det är faktiskt ett stående argument mot praktiskt taget varje förslag som vi lägger fram i enskilda fall; detta är inte något trollmedel att lösa alla problem, säger man på nästan varje punkt, och så händer praktiskt taget ingenting. Jag är också medveten om att man inte löser alla problem genom vårt förslag i reservation nr 16, men man skulle lösa vissa problem. Jag vill hänvisa till det yttrande som mitt hemläns landsting avgivit i detta avseende och till den uppvaktning som gjorts av representanter för inlandskommuner i Norrland. Herr Fagerlund säger också, att glesbygdsfrågorna fortlöpande måste överses. Jag anser att regeringen inte gjort det på ett tillfredsställande sätt. Om man ser på det stora behovet, finner man, att det närmast är fråga om passivitet från regeringens sida.

Herr talman! Jag skall beröra en enda punkt där herr Fagerlund särskilt angav att jag hade talat för en av reservationerna, nämligen den som gäller flyttningsbidragen till nyutbildade. Vi vet att nyutbildad arbetskraft många gånger har svårt att få lämplig anställning. Vi har strukturella problem på vår arbetsmarknad även om vi får bättre arbetsmarknadsprognoser, som jag i likhet med herr Nilsson i Tvärålund vill understryka vikten av. Det är då synnerligen motiverat att också nyutbildad arbetskraft kan få flyttningsbidrag, och arbetsmarknadsstyrelsen har i år liksom tidigare föreslagit ökade möjligheter att bereda nyutbildad arbetskraft flyttningsbidrag. Vi tycker att detta förslag är bra och har därför framfört det i vår arbetsmarknadsmotion och i reservation nr d till statsutskottets utlåtande nr 58. Det är en av åtskilliga punkter där vi har biträtt arbetsmarknadsstyrelsens förslag.

Herr talman! Herr Bohman och jag är oeniga när det gäller de statliga företagen, och detta är helt naturligt eftersom vi har en helt och hållet motsatt ideologisk inställning. Herr Bohman säger att resurser som står till vårt förfogande kommer bäst till användning när de används av det privata näringslivet. Om vi ger staten och kommunerna möjligheter att bedriva en verksamhet på lika villkor kan denna enligt min åsikt bli lika effektiv, men om de statliga företagen ständigt skall slussas till regioner där det är svårast att etablera företagsamhet kan man inte begära samma lönsamhet. Till herr Nilsson i Tvärålund vill jag säga att jag aldrig sagt att vi skall vara nöjda med »duggregnet». Jag sade bara i mitt anförande att det hade duggat på ett och annat ställe i sammanhanget, På min fråga vilka åtgärder som skall vidtagas, om vi skall slopa skattefriheten på investeringsfonderna eller ha etableringskontroll, svarade herr Nilsson ingenting. Han sade att förslag framställts gång på gång men ingenting händer. Den förutvarande inrikesministern har väl aldrig fått så mycket beröm från den här talarstolen för den verksamhet som har bedrivits och som redovisas i propositioner under 1969 års riksdag som sedan han lämnat regeringen. Detta bevisar väl att herr Nilsson haft fel alla de gånger han yttrat sig i ämnet från talarstolen eller också att det har hänt någonting på det här området. Det är fullständigt riktigt som herr Mundebo säger att förslagen i de flesta reservationerna härleder sig från arbetsmarknadsstyrelsens petita. Men jag är som riksdagsman inte tvingad att säga ja till alla förslag som kommer från arbetsmarknadsstyrelsen. Trots att jag är anhängare av en aktiv arbetsmarknadsoch lokaliseringspolitik anser jag att vi skall ha rättighet att pröva sådana förslag i lika stor utsträckning som andra förslag som behandlas här i riksdagen.

Herr talman! Jag tror att kammaren i övrigt lyssnade och uppfattade vad jag sade beträffande investeringsfonderna. Om herr Fagerlund hade öronen tillstoppade, ber jag att få upprepa i stort sett vad jag sade. Jag sade att investeringsfonderna bör användas på samma sätt som under tiden den 1 januari 1963 — den 1 juli 1965, alltså under ett och ett halvt år. Om jag inte minns fel uppgav inrikesministern i = statsverkspropositionen 1966 att 668 miljoner hade använts för detta ändamål och initierat investeringar på 1,3 miljard, alltså ungefär samma summa som Volvo nu investerar 1 Göteborg. Det är på det sättet som investeringsfonderna enligt min mening bör användas såsom lokaliseringspolitiskt medel. Dessutom har vi ju föreslagit många andra åtgärder, som jag inte nämnde och som inte har berörts i diskussionen — jag skall därför heller inte gå in på de initiativen vid detta tillfälle.

Herr talman! Bara ett par ord! Det var innan vi hade börjat med l1okaliseringspolitiken som investeringsfonderna användes såsom lokaliseringsmedel. När vi i stället införde lokaliseringspolitiken var den saken ur världen, även om den har förts på tal också vid andra tillfällen. Jag hörde vad herr Nilsson i Tvärålund sade, och om detta var svaret på min fråga om vilka åtgärder vi skulle vidta, tycker jag att svaret var ganska otillfredsställande — det får herr Nilsson i Tvärålund ursäkta. Herr Mundebo sade att vi bör godta förslag som kommer från ämbetsverken, om de är välgrundade. Ja, men vi har olika uppfattningar om hur välgrundade förslagen är, och jag anser inte att herr Mundebo kan sätta sig på några höga hästar och bedöma, hur välgrundade förslagen är.

Herr talman! Denna debatt har nu pågått i över tre timmar och bar rört sig över ett mycket vidsträckt område. När man kommer in i debatten i detta :skede är det därför omöjligt att undvika att i någon mån upprepa vad tidigare talare redan har sagt. Det är möjligt att även jag nu kommer att göra det, men i stället skall jag lova att fatta mig mycket kort. I motionerna 1I1:541 och II:679 har "vi tagit upp problematiken kring de nu varande flyttningsbidragens storlek och utformning. Vi är klart medvetna om att flyttningsbidragen i sin helhet är otillfredsställande, men vi har ändå begränsat oss till att denna gång begära att resebidragen återställs till vad de var före den 1 juli 1968. Detta innebär att man återinför fri hemresa en gång i månaden även under de första sex månaderna för familjeförsörjare som har anvisats arbete utom hemorten. Nu har statsutskottet avstyrkt motionerna, vilket vi givetvis är de första att beklaga, allra helst när vi tar i beaktande den situation som råder på arbetsmarknaden i dag. Näringslivet och därmed hela samhället genomgår för närvarande en mycket snabb strukturförändring med en stark koncentration till i första hand vissa växtkraftiga storstadsregioner i södra och mellersta Sverige. Det ser ut som om denna utveckling skulle bli ännu mer markant under det närmaste årtiondet, om inte mycket kraftiga åtgärder vidtages. För att belysa detta kan jag nämna att enligt de nu kända prognoserna Stockholms län kommer att fram till 1980 öka sitt befolkningsunderlag med cirka 28 procent, eller ungefär 400 000 människor. Motsvarande siffror för Malmöhus län är cirka 25 procent, eller 200 000 människor. För den tredje storstadsregionen, Göteborgs och Bohus län, är siffrorna 20 procent, eller cirka 150 000 människor. Om vi skall låta denna utveckling fortsätta, kommer den av naturliga skäl att skapa en enorm obalans på de flesta områden, däribland på arbetsmarknaden, med mycket stor överefterfrågan på arbetskraft, företrädesvis i de regioner jag nu nämnt, medan däremot arbetslösheten, företrädesvis i de s.k. skogslänen, kommer att fortsätta och ytterligare öka. Att vi redan i dag har en mycket kraftig obalans visar de senaste arbetslöshetssiffrorna, som gäller april månad. Dessa siffror visar att antalet ar betslösa, anmälda till arbetsförmedlingen, i hela riket var 42 500 personer. Av dessa svarade skogslänen för 21 100 arbetslösa, medan övriga län hade 21 400. Halva arbetslösheten fanns alltså i skogslänen, där ungefär 14 procent av befolkningen är bosatt.

Siffrorna understryker ytterligare vad jag tidigare har sagt, att det råder en kraftig obalans, och jag är övertygad om att denna kommer att ytterligare förstärkas. En sådan utveckling är minst av allt önskvärd ur samhällsekonomisk synpunkt, eftersom den skapar oöverskådliga problem såväl i avfolkningslänen som i de starkt expanderande delarna av landet. En av de största uppgifter vi har framför oss måste därför vara att vända utvecklingen så att den lokaliseringspolitiska målsättning vi har satt upp blir förverkligad. Eftersom de medel vi hittills har använt inte ser ut att räcka till måste det enligt mitt sätt att se bli en hårdare samhällelig styrning av det privata näringslivets etableringar och en ökad statlig industrietablering, då i huvudsak till utvecklingsbara regioner i avfolkningslänen — jag betonar: utvecklingsbara regioner. Att återställa balansen är givetvis ett arbete på sikt, men under tiden som det pågår blir det ytterst samhällets sak att så långt det är möjligt hjälpa de människor som drabbas av omvandlingsprocessen. Vi får aldrig glömma att det är människor vi handskas med, människor som rycks upp från hemvanda miljöer och som skall försöka ställa om sig till en vistelse många gånger mycket långt från hemorten, med alla de omställningsoch anpass ningsproblem det för med sig. Jag kan i det här sammanhanget nämna att det är lättare för en norrlänning att flytta från en glesbygd till utvecklingsbara regioner inom Norrland än att flytta exempelvis till malmöregionen. Samhällets målsättning måste alltså vara att en arbetslös som av sysselsättningsskäl måste flytta till en annan ort skall erhålla full täckning för sina kostnader i samband härmed och för de merutgifter han åsamkas under en i övrigt mycket påfrestande omställningsperiod. Det är alltså en rimlig begäran att den arbetslöse hålls ekonomiskt skadelös i detta avseende. Mot den bakgrunden är det med tillfredsställelse man tar del av det arbetsmarknadspolitiska program som arbetsmarknadsstyrelsen antog vid sitt sammanträde den 11 april. Man ser givetvis också där mycket allvarligt på denna arbetskraftssituation och säger följande när det gäller utbildningsoch flyttningsbidragen: »Erfarenheterna har visat att en översyn av såväl utbildningssom flyttningsbidragen är angelägen. Styrelsen kommer därför att göra en översyn både av bidragens belopp och konstruktion och därefter framlägga förslag — — —.» Herr talman! Jag har velat nämna detta för att ytterligare poängtera motionernas berättigade krav. I alla fall är en utveckling i rätt riktning på gång, och finansministern har också i kompletteringspropositionen gett arbetsmarknadsstyrelsen besked om att försöksvis utbetala vissa hyrestillskott i samband med slutlig utflyttning till annan ort. Men ändå har vi en bra bit kvar till det mål som måste vara att en arbetslös, som måste byta bostadsort på grund av strukturomvandlingen, skall hållas ekonomiskt skadeslös. Därför vill jag redan nu, herr talman, anmäla att jag kommer att yrka bifall till motionerna I: 541 och II: 679, som behandlades i statsutskottets utlåtande nr 58.
Herr talman! Debatten med anledning av statsutskottets utlåtande nr 57 har ju i stor utsträckning behandlat lokaliseringspolitiken och den regionala politiken, vilka ju också är huvudfrågorna i utlåtandet. Motioner på samma område och med samma huvudsakliga inriktning har även behandlats i bankoutskottet. Bl. a. har en motion från vårt håll, där vi har tagit upp en del viktiga norrlandsproblem, behandlats där. De kommer ju att tas upp här i kammaren vid ett senare tillfälle, och då får vi en ny debatt kring dessa frågor. Det kan inte hindra, att man säger några ord om norrlandsproblemen som i stor utsträckning är kärnpunkten i de avfolkningsproblem som det här gäller. Vi har i vår motion sagt att sysselsättningsläget ibland är prekärt. I stora delar av Sverige har sysselsättningsläget förbättrats avsevärt efter konjunktursvackan 1967—1968. För inlandslänen har emellertid motsvarande förbättring inte skett. De regionala olikheterna på arbetsmarknaden har därigenom snarare skärpts. Vid årsskiftet 1968—1969 svarade skogslänen för inemot hälften av den registrerade arbetslösheten. Om man jämför de färska siffror, som finns till hands beträffande vid arbetsförmedlingen anmälda arbetslösa den 14 april 1969, med motsvarande siffror i fjol visar det sig, att arbetslösheten är större i samtliga norrlandslän, medan densamma har minskat markant i den övriga delen av landet. I realiteten innebär ju den utvecklingen en faktisk försämring av den situation som skogslänen befinner sig i, När det är svårt att få arbete såväl i skogslänen som i övriga delar av landet stannar ju många kvar i sin hembygd, även om de tidvis måste gå arbetslösa. Om det däremot blir stor efterfrågan på arbetskraft i vissa områden men knappt med arbetstillfällen i hemregionen, måste arbetskraften söka sig till trakter där det är lättare att få arbete. Den aktiva arbetsmarknadspolitiken innebär starka inslag av rörlighetsfrämjande åtgärder och förstärker denna tendens. Det är givet att man i princip inte kan ha något att invända mot en aktiv arbetsmarknadspolitik utan att man i grunden har en positiv inställning till den. Däremot kan man ju anse att den lokaliseringspolitiska försöksverksamhet som bedrivits inte varit tillräckligt omfattande eller haft helt lämplig utformning. Genom de hittills vidtagna lokaliseringspolitiska åtgärderna har visserligen resultat uppnåtts som gjort avfolkningen i ifrågavarande bygder mindre än vad som eljest skulle ha blivit fallet. Men det står klart att ytterligare åtgärder är nödvändiga om inte den kritiska punkt i avfolkningsutvecklingen skall passeras, bortom vilken det inte föreligger några praktiska möjligheter att på längre sikt och i rimlig utsträckning bevara tidigare kulturbygder. Det finns en samarbetsdelegation för de fyra nordligaste länen som i ett remissvar med anledning av vår motion konstaterat bland annat följande: »Det är uppenbart, att den osäkerhet om framtiden, som utflyttningen från Norrlands inland medfört och medför för dettas tätorter, verkar försvagande och utgör en dålig jordmån för initiativ. Därför är det synnerligen angeläget, att statsmakterna vidtar åtgärder för att övervinna denna osäkerhet.» Många beslut kan påverka den ogynnsamma trenden och de ogynnsamma förhållandena, exempelvis beträffande transportpolitiken, vägväsendets utbyggnad, utbildningspolitiken och även i hög grad jordbrukspolitiken. Jag tror i alla fall att man vågar säga att det viktigaste för dessa områden är att vi får till stånd en lokaliseringspolitisk målsättning och en kraftfull och riktig utformning av lokaliseringspolitiken. Utskottet har framhållit att man måste avvakta dels på grund av den pågående lokaliseringsutredningen, dels därför att man skall bygga vidare på grundval av planeringen på länsnivå. Det har framhållits att de länsvis uppgjorda prognoserna skall leda fram till handlingsprogram som i sin tur skall kunna utgöra underlag för åtgärder för att stoppa den oroande befolkningsflyttningen. Frågan har enligt min mening behandlats ganska ingående och i vissa fall positivt. För min del vill jag dock understryka att de prognoser som görs upp beträffande befolkningsutvecklingen i avfolkningsbygderna naturligtvis är nödvändiga för att man skall kunna få en bild av det läge som kan uppstå om inga åtgärder vidtas. Prognoserna skall ligga till grund för det handlingsprogram som man avser att skapa. Men om de aktiva åtgärder som skall ingå i handlingsprogrammet dröjer, får prognoserna en förlamande inverkan på människorna i områdena 1 fråga. Många tycker nu, att de haft de dystra prognoserna framför sig länge utan att ha sett prov på tillräcklig handlingskraft och positiva åtgärder och känner sig därför oroliga. I sådana fall verkar ju prognoserna direkt förlamande i avfolkningsområdena. Vi måste komma ihåg att detta delvis är en psykologisk fråga, en fråga om den enskilda människans tro på och förväntan om den framtida utvecklingen i det område som hon tänker bo i. är förväntan mycket negativ, och det kan den lätt bli då den lokaliseringspolitiska handlingskraften inte är särskilt stor, blir det naturligtvis en accelererande effekt på utflyttningen från området i fråga. På sidan 8 i statsutskottets utlåtande nr 57 behandlas de regionala frågorna, och jag vill citera ett enligt min mening mycket viktigt uttalande som lyder: » Härtill anknyter vad departementschefen anfört om att det i varje län bör finnas minst en stadsregion med fram tida spontan tillväxtkraft. Den fortsatta planeringen för en prioritering av stödet för den framtida utvecklingen bör enligt utskottets mening — och som skett i målsättningarna för flera län även utanför stödområdet — också omfatta i vart fall de sekundära tätortsbildningarna och avse även de orter som erfordras som replipunkter för glesbefolkade delar av landet.» Inte minst det sista är mycket viktigt.

Man kan nämligen inte bara leva på allmänna proklamationer och uttalanden. Det har till utskottets utlåtanden avgivits många reservationer, det gäller konkreta åtgärder, det har sagts i debatten att man inte kan vidta sådana åtgärder eftersom lokaliseringspolitiken är under utredning. Detta är riktigt, men jag tycker inte att det är ett tillräckligt hinder för att vidta fler och mera konkreta åtgärder på detta område. Ett par tidigare talare har anfört att man måste göra många och ingående överväganden innan man kan genomföra de föreslagna åtgärderna, ty annars kan risk föreligga både för den ekonomiska utvecklingen i hela landet och för de människor som bor i glesbygdsområdena. Jag har dock svårt att tro att det från glesbygdsbefolkningens synpunkt finns någon risk som är större än att dröja att vidta åtgärder. Dröjsmål är den största faran i det sammanhanget. Det kan därför inte råda några tvivel om att ett bifall till de reservationer som fogats till utskottets utlå tanden skulle få positiva effekter, även om yrkandena inte är särskilt vittomfattande. Det skulle ändå bli ett steg på vägen i avvaktan på ett beslut av större format när utredningarna är klara.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

Herr talman! Det är mycket intressant att lyssna till denna debatt, liksom det har varit intressant att lyssna till den diskussion kring dessa frågor som förts i andra sammanhang — och till talen på 1 maj — samt att ta del av den debatt som förts och förs i pressen. Dagens debatt avviker nämligen väsentligt från den uppfattning som kom till uttryck för ett antal år sedan, då man applåderade och uttalade sin glädje över den folkvandring som förekom till storstadsområdena. Den förflyttningen ansågs då vara den enda riktiga och möjliga för att skapa ökad sysselsättning. Man kan bara hoppas att den debatt som nu förs också skall utmynna i konkreta handlingsprogram, så att vi når ett positivt resultat. Den förda debatten har klargjort att vi här inte rör oss med enbart ett glesbygdsproblem utan att det i dag lika mycket är ett storstadsproblem. Det är bristen på samhällsplanering som i dag framstår så tydlig. Det är också den som gjort att några centerpartistiska riksdagsmän från Skåne och från Kronobergs län har motionerat om en regional samordning av samhällsplaneringen. I de motionerna har vi tagit upp vissa av de synpunkter som kommit fram i länsplaneringarna förra året, där det också påpekades vilka nackdelar en alltför kraftig koncentration kan ha och de svårigheter som därvid kan uppstå i glesbygdsområdena. Vi har givit uttryck åt den uppfattningen att en fortsatt koncentration av befolkning och näringsliv är ett slöseri med landets ekonomiska tillgångar och medför obotlig skada på miljön. Även miljöfrågorna har under den senaste tiden kommit i debattens centrum. Om vi skall lyckas nå resultat i detta sammanhang hänger ju samman med på vilket sätt vi planerar i vårt samhälle. De brister som i dag finns beror ju i många fall på svagheter i planeringsarbetet. Vill vi åstadkomma en bättre miljö i stort, måste vi ta hänsyn till detta vid planeringen av samhället 1 Övrigt. Vi har som sagt tagit upp vissa synpunkter som anförs i länsplan 68 dels från skånelänen, dels från Kronobergs län. Vi har i enlighet med vad som redovisats i länsplanen för Kronobergs län uttalat att det där finns stora utvecklingsmöjligheter. Närheten = till hamnarna och till kontinenten medför från kommunikationsoch transportsynpunkt stora fördelar. Vi har också pekat på länets fritidsmiljö, i vilket avseende det finns stora värden att ta till vara. Därtill är det mellan exempelvis Växjö och Malmö knappa 20 mil. Mellan södra delen av Kronobergs län och Hälsingborg är det inte mer än 10 mil. Det borde där finnas stora möjligheter till en samplanering över länsgränserna. Utskottet ansluter sig till de i motionerna framförda tankegångarna och anför att en samordning av regionalplane ringen inom vissa områden vore önskvärd — även ur andra synpunkter än de i motionerna angivna. Vi har alltså i motionerna tagit upp näringslivets frågor, de problem som uppstår i samband med en alltför stark koncentration och även miljöfrågorna, och utskottet har dessutom uttalat att ännu fler synpunkter talar för en samordning av regionalplaneringen. Man måste då fråga sig hur utskottet kunnat avstyrka motionerna på det sätt som det gjort. Utskottet anför vidare att detta är ett spörsmål som bör anstå till dess att länsindelningsfrågan blir aktuell. Jag måste då fråga utskottets talesman när länsindelningsfrågan blir aktuell. Utskottet måste väl ha fått del av detta, eftersom det uttalar sig på detta sätt. Vidare framhåller utskottet att det bör noteras att de rimliga resultat som uppnåtts i länsplanering 1967 tyder på att man i länen tagit betydande hänsyn till förhållandena i angränsande län. Detta innebär emellertid en motsägelse, eftersom utskottet tidigare menat att vi bör avvakta resultaten av länsindelningen. Det skulle vara intressant att veta på vilket sätt man har tagit hänsyn till en sådan samordning mellan länen. Jag utgår från att man inom de olika länen diskuterat sina läns förhållanden från sina egna synpunkter. För att ytterligare gå in på förhållandena mellan Kronobergs län och skånelänen vill jag säga att man i länsutredningen inte på något sätt ifrågasatt någon annan gränsdragning mellan Skåne och Småland än den nuvarande. Därför tycker jag att det är en något egendomlig motivering att hänvisa till att vi bör avvakta en länsindelningsreform, om vilken åtminstone allmänheten inte vet något — utskottet kanske vet mer. Liksom vi måste planera inom kommunerna och inom länen finns det enligt min mening anledning att också planera över länsgränserna, och det är det som vi velat fästa uppmärksamheten på i vår motion. Herr talman! Jag är medveten om att det med hänsyn till den behandling som motionerna fått inte är någon mening i att nu yrka bifall till dem. Jag kan därför nu bara säga att vi får återkomma till denna fråga vid något annat tillfälle.

Herr talman! Anledningen till att vi yrkar avslag på de likalydande motionerna I: 549 och II: 619 är att det enligt vår uppfattning inte varit vattentäta skott mellan de olika länsstyrelserna vid planeringen utan att dessa upprätthållit kontakt och tagit ömsesidiga hänsyn. Det tror vi att man kan göra även i fortsättningen. När beslut om länsindelningen kommer att fattas vet vi ju inte bestämt. Och även om Skåne och Småland — då närmast Kronobergs län — inte skulle beröras kan vi väl vara överens om att vi har gemensamma problem, där vi utan vidare måste ta kontakt. Det gäller bl.a. bolmenområdet. Vid behandlingen av den frågan får det inte finnas några vattentäta skott mellan olika län. Vidare görs följande konstaterande i det aktuella motionsparet: »Det finns utvecklingsmöjligheter kring Markaryd Ljungby-Äälmhult-Alvesta-Växjö.» Det är också en sak som vi kan klara upp på länsplanet. Jag skall med glädje tala om detta i min hembygd, där herr Gustavsson i Alvesta brukar yttra sig om lokaliseringspolitik. Det gäller Lenhovda-Åseda-blocket, Lesseboblocket och Tingsrydblocket, vilka alltså enligt herr Gustavsson i Alvesta inte är utvecklingsbara.